Fru talman! Jag tycker att det är väl magstarkt av Sten-Ove Sundström att säga att vårt parti utgör en bromskloss när det gäller stöd och hjälp åt det norrländska näringslivet. I själva verket har vi i vår ekonomiska politik klart och tydligt angett vägar som skulle stärka näringslivets ställning i Norrland jämfört med övriga landet. Det gäller t.ex. förslag om sänkningar av de generella avgifter som utgår, som också regeringen bitvis har anammat. Vi har också medverkat till att det norrländska näringslivet har fått ett väl fungerande transportstöd, och därigenom har den nackdel som de långa avstånden till marknaden utgör kunnat elimineras. Det är orätt att säga att moderata samlingspartiet utgör en bromskloss i strävandena att få det norrländska näringslivet att fungera på lika villkor i förhållande till näringslivet i övriga Sverige.

Man skall inte sätta sig över upphandlingsförordningen utan mycket tungt vägande skäl. Det skall ske i väldigt sällsynta fall. Vi är alltså emot att man våldför sig på denna förordning. Jag kommer så till den tredje punkten av det som Sten-Ove Sundström berörde; det gäller malmbanan. Då måste jag generellt säga att det inte kan vara riktigt att näringslivet, vare sig det är statliga eller privata företag, under goda tider skall få teckna avtal som man sedan, när konjunkturen försämras, inte kan stå för — då skall man springa till staten och det allmänna och begära hjälp. Här har statens järnvägar och LKAB tecknat avtal om kostnaderna för transporter på malmbanan. Det kan utan vidare konstateras att de avtalen är dåliga för LKAB. Men de håller nu på att förbättras genom de åtgärder när det gäller järnvägspolitiken som vi har fattat beslut om här i riksdagen. Det är då riktigt att LKAB får vända sig till sin motpart i avtalet för att få lättnader. Det är den hållning som vi principiellt intar, fru talman.

Fru talman! Rolf Clarkson blev litet irriterad över att jag i mitt anförande ansåg att moderata samlingspartiet under många år har fungerat som en bromskloss för Norrbottens utveckling. Jag tror inte att man behöver gå så långt för att konstatera det. Tittar man bara på de reservationer som moderaterna har drivit fram i anslutning till det här betänkandet tror jag att det är många, inte minst i Norrbotten, som förstår hur det partiet arbetar för att bromsa utvecklingen. Om man gör som moderaterna föreslår i sin reservation, bantar ned det nödvändiga fraktbidraget på malmbanan, riskerar man att ytterligare belasta verksamheten vid LKAB för det här året. Detta är alltså ett tillfälligt bidrag. Det står också klart i propositionen att under det här året räknar man med att de effektiviseringsåtgärder som håller på att vidtas just när det gäller flödet av malmtrafiken över denna bana skall bli så effektiva att banan inte i framtiden skall behöva detta bidrag. Det är alltså en tillfällig lösning. När det sedan gäller de 2 miljoner som skjuts till genom propositionen för att möjliggöra en tillverkning av järnvägsmateriel i Norrbotten, så är det en väldigt viktig bit för att åstadkomma ett litet mer differentierat näringsliv. Det behöver definitivt inte betyda att man därmed, som påstås från borgerlig sida, sätter hela upphandlingsförordningen ur spel. Det framgår också av reservationen att möjligheten att medge undantag från upphandlingsförordningens krav på affärsmässighet har utnyttjats endast vid ett fåtal tillfällen. Det finns ingenting som säger att man kommer att utnyttja den så mycket som det görs gällande från borgerlig sida. Låt mig sedan säga att det är viktigt för utvecklingen i Norrbotten över lag att man kan förbättra kommunikationerna. En åtgärd med detta syfte är att rusta upp Kiruna flygplats. Moderaterna avstår helt från att vara med på den investeringen om 11 milj.kr. De vill att den skall få släpa efter i tiden. Det är en viktig bit i länets utveckling — att få bättre kommunikationer för att klara en bättre differentiering av näringslivet.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att det är att ta till överord att säga att moderata samlingspartiet är en bromskloss för utvecklingen i Norrland och att som grund för detta påstående ha reservationerna i trafikutskottets betänkande. Jag vill uppehålla mig särskilt vid malmbanan. Jag läste upp vad kommunikationsministern själv har skrivit i sin budgetproposition. Det är ett skräckexempel och visar hur företagsamhet inte skall bedrivas. När vi nu föreslår en sänkning av anslaget från 390 miljoner till 290 miljoner är redan det en generositet från vår sida. Vi anser nämligen att trafikutskottet och kommunikationsdepartementet inte har något att göra med hur LKAB:s framtida ekonomiska struktur skall utformas. Har LKAB tecknat ett avtal av denna negativa, förödande karaktär med statens järnvägar, får företaget dels stå för det, dels begära hjälp via andra kanaler än kommunikationsdepartementet. Det är den sakliga grund vi står på när vi säger nej till 390 och inskränker oss till 290 milj.kr. Nr 144 De 11 miljonerna till Kiruna flygplats är en bagatell i sammanhanget, men Tisdagen den det är en fråga av principiell natur. Det rör sig om att bygga ut förrådslokaler, 10 maj 1983 vvs-lokaler etc. Det är sådana investeringar som vi med all rätt hävdar skall ske över luftfartsverkets ordinarie investeringsanslag och därigenom bli Utveckling i Norrräntekrävande. Det är vår inställning i denna fråga.
Fru talman! Återigen till frågan om moderaterna som bromsklossar för Norrbottens utveckling. Det skulle vara lätt, om tiden medgav, att göra upp en lista och från min plats redovisa alla de försök moderaterna har gjort under de gångna åren — framför allt under de borgerliga regeringsåren — att bromsa utvecklingen inom basindustrierna. Det gäller såväl stålet, malmen som aktiviteterna på skogsindustrins område. Rolf Clarkson kallar fraktbidraget för ett skräckexempel på dålig företagsamhet. Jag vill hävda att det är nödvändigt att skjuta till hela beloppet 390 milj.kr. under detta år för att effektiviseringsåtgärderna på malmbanan skall kunna genomföras. Det tar alltid litet tid att genomföra sådana åtgärder, och precis som det står i propositionen räknar kommunikationsministern med att det skall vara sista året som den här typen av stöd behövs. När det sedan gäller de 11 miljonerna för upprustning av Kiruna flygplats vill jag påpeka att många delar ingår i detta belopp —- många nödvändiga åtgärder. För att ta ett exempel kan jag nämna att det är mycket stor trängsel i dag på flygplattan, där man parkerar flygplanen. Det finns också exempel på hur flygmaskiner har skadats därför att det har funnits för litet utrymme. Vidare skall man göra breddning av banor och många andra angelägna investeringar vid den här flygplatsen, som självfallet är en viktig förutsättning för bättre kommunikationer till malmfälten. Det är därför vi tycker att de är angeläget att vidta dessa åtgärder, som bör fullföljas enligt propositionsförslaget.

Fru talman! Jordbruksutskottet har haft att ta ställning till förslag i Norrbottenpaketet på jordbruksutskottets ämnesområde — eller jag kanske skulle säga att det egentligen är brist på förslag, eftersom det inte är särskilt mycket man har att komma med. Norrbotten är, som Per-Ola Eriksson redogjort för tidigare i dag, en viktig resurs på råvarusidan. Det gäller inte minst skogen, men det gäller också malm, mineraler och elframställning. Det är då viktigt att vi har en bas för att utvinna dessa tillgångar. Vi måste ha en fungerande landsbygd, vi måste ha människor som bor där. Jordoch skogsbruket är den basnäring som man måste stå på. Människor måste också kunna sysselsätta sig med arbete som 123 kompletterar jordbruket, inte minst för att man skall ha underlag för den service som måste finnas för att olika verksamheter skall kunna fungera på olika platser inom länet. Det är framför allt de mindre jordbruken, familjejordbruken, som man skall satsa på. De måste vara basen. Centerpartiet har under mycket lång tid arbetat med dessa frågor och krävt kraftfulla åtgärder för att få någonting gjort. I det s.k. Norrbottenpaketet lägger regeringen inte fram särskilt långtgående förslag. I motion 2261 har centerpartiet därför föreslagit åtgärder för att komplettera paketet. Vi har sagt att jordoch skogsbruket är en nödvändig och betydelsefull ingrediens, inte minst och kanske framför allt för inlandskommunerna. Det är ryggraden för hela näringslivet. Det är många gånger nödvändigt att familjejordbruket kompletteras med skogsbruk, men den frågan kommer Tage Sundkvist att beröra. Det är också nödvändigt att komplettera jordbruket med andra sysselsättningar såsom fiske, turistnäring, bärplockning och mycket annat. Detta exemplifieras f. ö. till stor del i den socialdemokratiska motionen 2264, som går åt samma håll som centerpartiets motion. Rennäringen har också stor betydelse för länet. För att den skall kunna fungera måste det skapas goda förutsättningar och möjligheter för den att utvecklas. Vi tar i reservation 1 upp dessa frågor, och jag yrkar bifall till den reservationen. Vi har också i vår motion föreslagit att 5 milj.kr. ställs till lantbruksnämndernas förfogande för satsningar på olika projekt. Det kan gälla markavvattning, som är viktig för att man skall kunna utnyttja mer åkermark i Norrbotten. Det finns mycket att vinna genom att i ökad utsträckning dika i skogsmarker. Enligt många bedömare har vi för liten dikningsvolym i vårt land. Men det är också viktigt att man med dessa pengar skapar möjlighet att få kombinationssysselsättning för jordbruket. Trädgårdsnäringen är en viktig sådan. Att odla grönsaker och bär skulle kunna vara ett bra alternativ för Norrbotten. Socialdemokraterna gjorde i valrörelsen upp en utvecklingsplan för Norrbotten. Där tog de också upp dessa frågor. De skrev i den: ”Genom avvattningsåtgärder i Norrbotten står värdefull jordbruksmark att vinna. Huvudavlopp har förberetts genom planering och projektering. Särskilda medel måste avsättas för att förverkliga sådana avvattningsprojekt.” Dessa medel har den socialdemokratiska regeringen inte avsatt, men från centerns sida har vi i motion och reservation föreslagit att det skall göras. Jag vill citera litet mera. Det står bl.a. följande: ”Skogsbruksoch jordbrukssatsningarna måste kompletteras med åtgärder för att utveckla diverse binäringar. På så sätt läggs grunden för en ökad kombinationssysselsättning, vilket torde vara den effektivaste vägen att höja sysselsättningsgraden i glesbebyggda delar av Norrbotten. Särskilt viktigt är att möjligheterna till kombinationssysselsättning utvecklas i Tornedalen och i inlandet.” Detta stämmer ju mycket väl överens med vad jag har sagt. Även de här frågorna tas upp av centerpartiet i motion och reservation. I regeringsställ ning har socialdemokraterna alltså inte velat eller kunnat fullfölja sina löften Nr 144 och idéerna på det här området. Jag skulle vilja fråga Åke Selberg som väl Tisdagen den kommer att försvara socialdemokraternas och utskottsmajoritetens ställ 10 maj 1983 ningstagande, varför man inte följer upp de här i och för sig vettiga förslagen. Det hade varit någonting positivt för Norrbotten, om man hade gjort detta. I anslutning till propositionen finns det en moderat motion, där det framhålls att man borde besluta om en ändring av jordbruksstödet till norra Sverige i enlighet med den parlamentariska kommitténs förslag. Moderaternai jordbruksutskottet har emellertid inte följt upp det hela. Inte heller har de vid jordbruksutskottets behandling av priserna på jordbruksprodukter — vi kommer till detta längre fram i riksdagsbehandlingen — gett sitt stöd. Moderaterna har alltså i en motion sagt att de gärna skulle vilja göra någonting, men när det blir allvar står de inte fast vid kraven och löftena. Fru talman! I valpropagandan har alltså socialdemokraterna krävt åtgärder för utveckling inom Norrbottens län på detta område, men när det kommer till kritan vill de inte stå för vad de har sagt. Med våra förslag skulle man ha kommit en bra bit på väg mot förverkligandet av löftena och målen. Här rör det sig om centerpartistiska krav och löften som är flera år gamla och som vi på det här sättet följer upp. Fru talman! Jag yrkar med det sagda bifall till reservationerna 1 och 2 vid jordbruksutskottets betänkande 33.

Fru talman! I mitt anförande kommer jag att ta upp jordbruksutskottets betänkande 1982/83:33, som behandlar åtgärder för utveckling av Norrbotten. Låt mig först säga några ord om utvecklingsplanen. Programmet Utvecklingsplan för Norrbotten, som i allt väsentligt legat till grund för den proposition som vi nu skall behandla, är en produkt av den samlade arbetarrörelsen i Norrbotten, ett program där många människor kommit till tals och varit med och utformat förslag. Visst kan man önska många fler åtgärder och visst finns det områden och kommuner som hoppats få ut mera, men de åtgärder som regeringen nu föreslår kommer att på ett positivt sätt beröra en mycket stor del av innevånarna i länet. Visst hade det också känts bättre, om en ännu större del av människorna hade kunnat räddas från arbetslöshetens gissel, men med tanke på dagens budgetläge får vi nog anse att regeringens förslag är godtagbara. Ett är säkert: Aldrig tidigare har ett parti eller en regering kunnat enas om en så omfattande satsning för att söka komma till rätta med vårt läns allvarliga problem. Jordoch skogsbruket i Norrbotten har alltid haft stor betydelse från sysselsättningssynpunkt. Särskilt skogen har tillfört vårt land stora värden i exportinkomster. Propositionens 45-miljonssatsning på skogsvård och skogsbilvägar kommer att ge ett bra tillskott av arbetstillfällen 125 på kort sikt, men även om man ser det på lång sikt kommer satsningen på skogsvård att ge tillskott när det gäller värdefull råvara och arbetstillfällen. ; Det extra stöd till uppbyggnad av pälsdjursfarmar som föreslås kommer med all säkerhet att hälsas med tillfredsställelse, eftersom det i den verksamheten handlar om mycket kostsamma investeringar. Detta är också en lämplig företagsform för Norrbottens inland, där sysselsättningsläget är särskilt besvärligt. Till rennäringen föreslås ett anslag på 450 000 kr. för upprättandet av programhandlingar för samebyar vad avser åtgärder för komplementsysselsättning, samarbetsfrågor osv. Om vi skall kunna behålla och förstärka rennäringen, är det ytterst nödvändigt att vi ger samerna medel så att de kan planera sin verksamhet och näring. Turismen får en allt större betydelse för länet och dess sysselsättning. Fisket spelar här en mycket stor roll för att turisterna skall finna intresse för vårt län. Tillgången på laxartad fisk är i detta sammanhang mest intressant. Förslaget att satsa 1950 000 kr. på fisket kommer att få stor betydelse för både turismen och fisket som sådant. Lennart Brunander frågade om vi kommer att leva upp till vår programskrivning. Jag vill svara att vi skall göra allt vad som står i vår makt för att leva upp till den programförklaring vi gav i valrörelsen. Vi har tillsatt livsmedelspolitiska kommittén, som kommer att se över hela denna problematik, och som Lennart Brunander väl vet kommer den översynen att omfatta också förslagen om stöd till jordbruket i Norrland. Två reservationer har lämnats i utskottets betänkande — både centerpartistiska. Utskottsmajoriteten yrkar avslag på båda reservationerna. Det som krävs här ryms enligt utskottets mening inom de 200 miljoner som föreslås för särskilda regionalpolitiska insatser, som också omfattar särskilda glesbygdssatsningar. Till sist, fru talman, yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 33.

Fru talman! Åke Selberg sade att utvecklingsplanen är någonting som har utformats med många människors hjälp. Man konstaterar då att resultatet här blev att dessa många människor har blivit besvikna. Socialdemokraterna har enligt Åke Selberg gjort allt som står i deras makt för att uppfylla de löften som gavs före valet. Till detta är bara att säga att makten tydligen inte har räckt till. De 200 miljonerna räknar man med skall räcka till allting. Vi anser att dessa medel skall användas till det de är avsedda för. Därför vill vi anslå ytterligare 5 miljoner för att man genom lantbruksnämndens försorg skall kunna göra de nödvändiga satsningarna för att komplettera de mindre och medelstora jordbruken, som utan tvivel har en mycket stor betydelse. Åke Selberg sade vidare att propositionens förslag berör väldigt många människor, men min bedömning är att jordbruket i det sammanhanget har blivit satt på undantag. Man gör visserligen satsningar på en hel del andra — Nr 144 områden, men den debatt som har pågått under hela dagen har visat att även Tisdagen den dessa satsningar i många fall varit för små. Jag vill inte förneka att många av — 10 maj 1983 förslagen är bra, men i många fall är satsningarna som sagt otillräckliga. Ett av de förslag Åke Selberg tog upp var det som gällde rennäringen. Han sade att denna näring var viktig och måste ges resurser. Det är ungefär vad vi har sagt i vår motion och reservation. Ni ger rennäringen 150 000 kr. om året. Det tycker inte vi är tillräckligt, utan rennäringen måste få mer pengar av glesbygdsstödet för att kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att näringen skall få en positiv utveckling. Sedan säger Åke Selberg att frågan om Norrlandsstödet har hänskjutits till livsmedelsutredningen. Det tycker vi är fel. Det krävs åtgärder relativt snabbt för att inte det norrländska jordbruket skall halka efter. När den frågan senare skall behandlas kommer vi att reservera oss till förmån för en uppräkning av Norrlandsstödet. Inte heller här ställer socialdemokraterna upp.
Fru talman! Om Lennart Brunander hade lyssnat litet mer uppmärksamt, hade han kommit underfund med att jag sade att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att infria våra vallöften. Det kommer vi också att göra. Lennart Brunander kritiserade vad som nu är föreslaget för rennäringen. Jag vill erinra om att den frågan f. n. utreds. Det är viktigt med jordbruk, och jag sade i mitt inledningsanförande att jordoch skogsbruket alltid har spelat en stor roll för Norrbotten. Vi tillsatte livsmedelsutredningen för att få ett samlat grepp över livsmedelsproduktionen och distributionen, ja, över hela livsmedelskedjan. Här kommer naturligtvis Norrlandsstödsproblematiken in som en viktig del. Jag tror nog att vi kommer att leva upp till de löften som vi har gett, men tyvärr befinner vi oss i en ekonomisk verklighet som i dag är ganska bister. Om vår makt kanske inte har varit så stor har det många gånger berott just på att våra möjligheter dess värre har begränsats av vår bristfälliga ekonomi. Inte minst ni har bidragit till att vi har hamnat i den situationen.
Fru talman! Åke Selberg kommer tillbaka till att socialdemokraterna skall göra allt vad som står i deras makt. Han avslutar med att säga: Om vi inte lyckas med allt vad vi har lovat, beror det på att våra möjligheter har varit begränsade. Vad är det som säger att dessa begränsningar kommer att upphöra? Förmodligen kommer begränsningarna framöver att vara ännu svårare att komma över. Åke Selberg hänvisar till att man utreder frågan om rennäringen. Det är samma sak med jordbruket, och till den utredningen skjuter man också frågan om Norrlandsstödet. Man kan inte bara hålla på att utreda — man måste också vidta åtgärder. Vi har från vårt håll ansett att det hade varit 127 riktigt att nu vidta åtgärder. Det finns förutsättningar, och vi har en jordbrukspolitik som det går att bygga på. När det gäller Norrlandsstödet finns det ett utredningsförslag klart, som det bara hade varit att genomföra. Det är det som vi menar att man borde ha gjort. Man kan inte bara sitta och vänta på utredningar, för då kommer jordbruket i norra Sverige att halka alldeles för långt efter.
Fru talman! Livsmedelsutredningen kommer att få en hög kapacitet. Den har getts direktiv som betyder att den skall jobba mycket snabbt, så vi lär nog inte få sitta och vänta på den utredningen. Vi har gjort allt för att piska fram den så snabbt som möjligt, eftersom vi har insett de oerhört stora problem som finns på detta område.

Fru talman! I civilutskottets betänkande 29 om utveckling i Norrbotten såvitt avser bostadsdepartementets verksamhetsområde tas upp fyra punkter. För det första har regeringen föreslagit att till Bidrag till inventering och besiktning m.m. av bostäder i Norrbottens län för budgetåret 1983/84 under elfte huvudtiteln anvisas ett reservationsanslag på 9 milj.kr. Enligt moderata samlingspartiets mening är fastighetsägaren bäst skickad att göra nödvändiga bedömningar av en fastighets underhållsoch ombyggnadsbehov. Det saknas därför skäl för att, som enligt regeringsförslaget, i kommunal regi genomföra en inventeringsoch besiktningsverksamhet. Enligt vår mening bör snarare mängden av specialdestinerade bidrag minskas. Därför yrkar jag bifall till reservation 1 av Rolf Dahlberg m.m. och avslag på regeringens förslag om att till Bidrag till inventering och besiktning m.m. av bostadshus i Norrbottens län för budgetåret 1983/84 under elfte huvudtiteln anvisa ett reservationsavslag av 9 000 000 kr. För det andra har regeringen föreslagit godkännande av vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om statsbidrag till hyresrabatter vid ombyggnad. I samband med införandet av de temporära hyresrabatterna, CU 1982/83:8, anfördes bl.a. i motioner från moderata samlingspartiet och folkpartiet principiella invändningar mot ett sådant system. Det framfördes också att utgångspunkten för åtgärder i bostadsbeståndet borde vara de boendes behov och den efterfrågan som finns. Det påpekades också att ett system med hyresrabatter snarast kunde komma att verka i motsatt riktning. Fru talman! Med den bakgrunden yrkar jag bifall till reservation 2 av Rolf Dahlberg m.fl., motion 2276 yrkande 2, samt avslag på utskottets förslag beträffande statsbidrag till hyresrabatter vid ombyggnad. För det tredje har regeringen föreslagit godkännande av vad i regerings Nr 144 protokollet förordats i fråga om lån för vissa byggnadstekniska åtgärder, Tisdagen den reparationslån. Moderata samlingspartiet anser sig inte kunna ställa sig 10 maj 1983 bakom förslaget om en förlängning av reparationslån i Norrbottens län — detta inte minst mot bakgrunden av förslagets ensidiga inriktning på de Utveckling i Norrallmännyttiga bostadsföretagen. Fru talman! Med anledning av vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till moderata samlingspartiets reservation 3 samtidigt som jag yrkar avslag på regeringsförslaget beträffande lån för vissa byggnadstekniska brister, reparationslån. För det fjärde föreslås godkännande av vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om bidrag till vissa energibesparande åtgärder. Åtgärder av dessa slag kommer, om de genomförs, att ge så stora ekonomiska fördelar för husägarna att någon extra statlig subvention inte är påkallad. Genomförs regeringens förslag innebär det en förmögenhetsförflyttning, något som moderata samlingspartiet ej kan acceptera. När jag tittar närmare på dessa fyra punkter konstaterar jag — som är från Västernorrlands län — att även vårt län, liksom många andra, har liknande problem som Norrbottens län med arbetslöshet på grund av industrinedläggningar. Jag yrkar bifall till reservation 5. Sedan vill jag säga några ord beträffande anslag av 1,9 milj.kr. till en ekonomisk karta för länet. Enligt detta förslag skall man under ledning av överlantmätaren framställa en vegetationskarta över länets kust och land. Detta innebär kartläggning av malmfyndigheter, torvtäkter m.m. Vi anser att detta är av riksintresse, och därför tillstyrker vi denna hemställan. Beträffande förslaget att modernisera fastighetsregisterkartorna till en kostnad av 4,5 milj.kr. vill jag anföra följande. Med hänsyn till det dåliga skick detta register befinner sig i och det intresse som finns för att åter sätta detta i skick yrkar vi bifall till denna hemställan.

Fru talman! Folkpartiet har reserverat sig på fyra punkter i civilutskottets betänkande 1982/83:29. Vi anser att det bidrag till inventering och besiktning av bostadshus i Norrbotten, som utskottet tillstyrker, är ännu ett exempel på specialdestinerade bidrag till kommunerna. Folkpartiet anser att det vore önskvärt att de specialdestinerade bidragen över huvud taget minskade. Vi anser också att tanken på att i kommunal regi utföra denna typ av verksamhet helt saknar intresse. Bedömning av underhållsoch ombyggnadsbehovet kan ske utan sådana insatser. Jag yrkar bifall till reservation 1. Vad gäller hyresrabatter finns ingen anledning att ändra vår tidigare inställning. Ett system med hyresrabatter förrycker helt de grunder som bör finnas vid nyoch ombyggnad, nämligen de boendes behov och den efterfrågan som finns. Systemet med rabatter betyder inte bara att man 129 skjuter problemen framför sig — man förvärrar för framtiden. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Vi instämmer i förslaget om förlängning av reparationslånen som gör det möjligt att åtgärda vissa byggnadstekniska brister. Regeringen anser att dessa skall förenas med räntebidrag. Detta skall dock bara gälla hus ägda av allmännyttiga bostadsföretag. Vi avstyrker införandet av räntebidrag. Det är helt klart att vi bör få en sanering i det subventioneringssystem som finns på bostadsområdet. Då är det fel att införa nya subventioner. Det är också helt orimligt att, på det sätt som föreslås i propositionen, särbehandla en del av fastighetsägarna, i detta fall de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Fru talman! Vi har i motion 2272 yrkat att riksdagen skall besluta att utbyggnad av Kalix älv inte sker. Utskottet anser att motionens syfte är tillgodosett. Utskottets motiv till detta är att inga ändringsförslag till nu gällande riktlinjer inom den fysiska riksplaneringen finns och att det inte föreligger något förslag om utbyggnad. Men problemet är att nya förslag kanske förbereds. Folkpartiet anser att då vi har undantagit de fyra Norrlandsälvarna borde inte ens tanken på utbyggnad finnas, varken i regeringens förslag — som nu i Norrbottenspropositionen — eller som i regeringens direktiv till den nu arbetande vattenkraftberedningen. Tydligen har inte moderaterna, centern och socialdemokraterna samma inställning! Ställer man — som dessa tre partier — upp bakom påståendet att man självfallet har att pröva frågan, som när man i propositionen talar om utbyggnad av Kalix älv, är tydligen inte riktlinjernas undantag något orubbligt. Gäller riksdagens gamla uttalande eller skall det finnas möjligheter att skövla en eller flera av våra norrländska älvar? De upprepade glidningar som skett har två effekter: Det skapar oro bland dem som vill bevara älvarna, och det skapar förväntningar hos exploateringsintressenterna! Vi folkpartister anser att det gamla beslutet skall stå fast. Vi har anledning att tvivla på att moderater, centerpartister och socialdemokrater tycker detsamma! Jag yrkar bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Arbetslösheten i Norrbotten har gjort det nödvändigt att behandla de problemen i en särskild proposition och i särskilda motioner. Under dagen har kammaren diskuterat frågor av långsiktig betydelse för Norrbottens näringsliv, t.ex. frågan om gruvbranschens framtida möjligheter att vara en basnäring i Norrbotten och den roll som andra näringsgrenar kan tänkas komma att spela. Men i denna situation på arbetsmarknaden är det inte möjligt att enbart fatta beslut om åtgärder och program som har långsiktiga verkningar, utan det är också nödvändigt att ta fram en del åtgärder som kommer att ha Nr 144 effekter på kort sikt. Dit får man räkna de förslag som civilutskottet har haft att behandla. Regeringen föreslår att man skall använda sig av de former av stimulansåtgärder som riksdagen har fattat beslut om och som gäller i landet i dess helhet, men i detta fall med förlängda giltighetstider och något förbättrade villkor. Förslagen gäller t.ex. hyresrabatter, förlängning av reparationslånemöjligheten och energisparåtgärder. På lantmäteriområdet föreslås en utökad kartproduktion. Vi har från utskottsmajoritetens sida, som består av socialdemokrater, centerpartister och vpk, ansett att de åtgärder som regeringen har föreslagit kan medverka till att skapa en ökad sysselsättning i Norrbotten på en rad olika områden. Därför tillstyrker vi de förslag som har lagts fram från regeringens sida. Moderater och folkpartister har reserverat sig mot de flesta förslagen. Jag vill, innan jag kommenterar reservationerna, säga att vi från centerns sida har fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Vi har tidigare under riksmötet motsatt oss den typ av åtgärder som utgörs av hyresrabatter och hyresförlustgarantier. Men vi konstaterar att riksdagen så sent som den 13 april beslutade att detta system skall gälla och att det därför måste anses både meningslöst och onödigt att kammaren nu på nytt voterar om huruvida systemet skall kunna användas i ökad omfattning i Norrbottens län såsom en åtgärd för att där skapa ökad sysselsättning. Moderaterna fullföljer sin linje med att även i detta fall reservera sig mot de olika förslagen. Vi tycker att det är viktigt att konstatera att det här inte är fråga om attt.ex. fastighetsägarens inflytande över när en energisparåtgärd eller när en upprustningsåtgärd för en fastighet skall äga rum skall sättas ur funktion. Vad man är ute efter är att försöka få fastighetsägare — såväl i privatägda som i bolagseller föreningsägda lokaler — att vara med om att skapa utökad sysselsättning för människor som är arbetslösa i Norrbotten. Staten vill alltså med detta försöka få fram mera arbete än vad som annars skulle ha funnits. Därför har vi tillstyrkt dessa åtgärder. Folkpartiet upprepar sitt krav på att riksdagen skall uttala att man inte skall bygga ut Kalix älv. Vi konstaterar att det inte finns något sådant förslag, och det är bara för mig att upprepa vad jag tidigare har försökt få folkpartiet att förstå, nämligen både att riksdagen sedan många år tillbaka har fastlagda riktlinjer om att Kalix älv är undantagen från varje form av prövning för utbyggnad och att riksdagen ganska nyligen också har fattat beslut om att anta en ny lagstiftning när det gäller disposition av vatten, dvs. en ny vattenlagstiftning.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

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 38 om utvecklingen i Norrbotten behandlas utöver energifrågorna en finansiell rekonstruktion av Luossavaara-Kiirunavaara AB och ett kapitaltillskott i form av avskrivningslån till Svenskt Stål AB. Antalet anställda inom LKAB har minskat kraftigt från 1981 till 1982. I slutet av 1983 beräknas endast 5 100 personer återstå av den ursprungliga personalstyrkan på 6 500. Företagsgruppen går alltjämt med betydande förluster. Överkapaciteten kvarstår, liksom kvalitetsproblemen med malmen. Vi delar regeringens uppfattning att en finansiell rekonstruktion av LKAB är nödvändig för att möjliggöra en omdaning av företagsgruppen under ordnade former. Särskilda hänsyn får härvidlag tas till de utomordentligt svåra sysselsättningspolitiska effekter en neddragning av LKAB:s kapacitet medför i en mycket hårt utsatt region. Samtidigt finns det all anledning att förutsätta att LKAB:s ledning med kraft verkställer den strukturplan med omfattande kapacitetsnedskärningar och kvalitetshöjningar inom produktsortimentet som tagits fram. Det är av yttersta betydelse för malmfältens fortsatta överlevnad som industribygd att LKAB:s konkurrenskraft återställs och att företaget drivs under strikt affärsmässiga former. En lättsinnig skötsel av LKAB skulle komma att hota LKAB:s direkta framtid och hela bygdens fortsatta överlevnad som industribygd. Den regering som tar på sitt ansvar att driva LKAB på nämnda sätt tar också på sig ett avsevärt ansvar för en stegvis utslagning av en hel region. Bygdens överlevnad kan endast tryggas via ett konkurrenskraftigt och helst mer differentierat näringsliv. Vad avser de sysselsättningspolitiska effekterna av strukturplanens genomförande, kan sysselsättningsläget i Kiruna endast på sikt stärkas genom generella åtgärder där inte endast malmhanteringen prioriteras utan även Övriga industrigrenar. Av den orsaken vill vi avstyrka utskottets och regeringens förslag om ett särskilt bidrag på 340 milj.kr. för utbildning och tillfällig — observera tillfällig — sysselsättning av övertalig personal inom LKAB och ett extra bidrag på 41,3 milj.kr. för att redan uppsagd personal skall få förlängd uppsägningstid. Dessa förslag är starkt defensivt inriktade och skapar ingen ny sysselsättning. LKAB är snarast ett typfall för användning av det s.k. omställningsbidraget. Omställningsbidraget bör därför utgå för att dämpa de sysselsättningspolitiska effekterna. I det avseendet vill jag hänvisa till den debatt som har förts med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 24 tidigare i dag. Vad avser verksamheten vid dens.k. forskningsgruvan vill vi för det första slå fast att dess verksamhet allvarligt kan ifrågasättas. Av olika skäl vill vi dock avvakta den utvärdering som skall ske av verksamheten innan några vidare beslut tas. Däremot vill vi inte anslå några särskilda medel för att betala leveranserna från forskningsgruvan till LKAB. Företaget har i sig självt ett betydande intresse av att gruvan drivs vidare, allt enligt uppgifter från företaget i fråga. Av den orsaken kan LKAB med det förstärkta kapital. Nr 144 man med denna proposition erhåller klara av nödvändiga malminköp, utan att riksdagen skall behöva lägga sig i detta och anslå särskilda medel. Utskottsmajoriteten har även tillstyrkt regeringens förslag om att anvisa 200 milj.kr. till SSAB för rekonstruktionsändamål. Pengarna skall anvisas i form av avskrivningslån med betydande subventionsinslag. Hur stora subventionsinslagen blir har vi ännu inte fått reda på, men att de blir betydande kan vi utläsa av propositionen. Pengarna avses att användas inom investeringsverksamheten i Luleå, huvudsakligen inom metallurgioch valsverksverksamheterna. Majoriteten har även angivit att för de fortsatta övervägandena bör man tillföra SSAB:s verksamhet i Luleå ytterligare ett belopp av storleksordningen 400 milj.kr. Det framgår av propositionen att regeringen avser att senare förelägga riksdagen förslag i denna fråga. Riksdagen bör enligt vår uppfattning avslå regeringens förslag om rekonstruktionslån till SSAB. Det skall enligt vår uppfattning åligga ledning och styrelse för SSAB att avgöra vilka investeringar som uppfyller kraven på affärsmässighet och god ekonomi. Att från statsmakten gå in med ytterligare statssubventioner för att stödja den metallurgiska verksamheten i Luleå och vissa delar av valsverksverksamheten kan allvarligt komma att snedvrida konkurrensförhållandena inom stålbranschen i Sverige. Däremot kan vi med tanke på den begränsade lönsamhet som SSAB uppvisar ha förståelse för företagets problem med att anskaffa nya lånemedel. Enligt uppgifter vi inhämtat innebär omsättningen av redan befintliga lån betydande problem. Vi föreslår därför i stället att SSAB i rådande ekonomiska läge beviljas en statlig lånegaranti motsvarande det belopp regeringen vill anslå till subventionerat rekonstruktionslån. På detta sätt kan företaget genomföra de investeringar som uppfyller de av företagsledningen och styrelsen uppställda kraven på lönsamhet och affärsmässighet. Samtidigt innebär detta att inga nya statssubventioner pumpas in i företaget. Därtill kommer att statsbudgeten inte behöver belastas med de pengar som regeringen har föreslagit skall utbetalas. De förslag om SSAB:s övergripande investeringsstrategi som framförs i ett antal motioner om att bl.a. likställa och bibehålla två metallurgiska centra inom SSAB kan vi inte bifalla. Vi delar motionärernas oro för att statssubventioner till ensidigt metallurgin i Luleå allvarligt kan komma att snedvrida och störa bilden av konkurrensneutralitet mellan olika orter och olika företag inom branschen. Det är djupt olyckligt att regeringen blandar sig i ett företags inre angelägenheter och på detta sätt anslår pengar till särskilda investeringar. Detta kan komma att innebära att arbetslöshet flyttas från en ort till en annan, exempelvis från Luleå till Oxelösund, eller att vissa mellansvenska verk kommer att känna sig hotade eller bli hotade av de statssubventioner som regeringen har föreslagit. Vi kan inte godta att, som de socialdemokratiska motionärerna föreslår, riksdagen skall gå in i SSAB och föreskriva att SSAB skall bibehålla två metallurgiska centra. Det är endast företagsledningen och styrelsen inom 133 företaget som skall fatta sådana beslut. Det är inte en fråga för riksdagen att avgöra vilka satsningar som skall göras och var dessa skall göras. Vad avser de förslag som framförs såväl i propositionen som i ett antal motioner om flyttning av rälsverket i Borlänge till Luleå finns det anledning att påpeka att detta inte heller borde vara en fråga för denna kammare att diskutera. Vi moderater anser inte att riksdagen har anledning att göra något uttalande i denna fråga. Det bör i stället ankomma på SSAB:s företagsledning att utifrån sedvanliga företagsekonomiska och i viss mån samhällsekonomiska överväganden besluta om den lämpligaste lokaliseringen av rälsverket liksom av annan produktion inom bolaget. Det finns ingen anledning att särprägla rälsverket eller att fatta särbeslut för det. Tidpunkten för en eventuell överflyttning bör givetvis fastställas på grundval av vad som är affärsmässigt motiverat. Det är enligt vår uppfattning uppseendeväckande att riksdagen gång på gång vill fatta detaljbeslut om vad som skall göras och inte göras inom SSAB och fortfarande vill bibehålla en och samma ledning för företaget. Enligt vår uppfattning har denna kammare som yttersta arbetsgivare för företagsledningen inom SSAB att antingen ha förtroende för denna företagsledning eller också sakna förtroende för densamma. Om man saknar förtroende för företagsledningen följer naturligtvis därav att man bör ersätta den med en ny. Vi inom moderata samlingspartiet har förtroende för den företagsledning och styrelse som finns inom SSAB. Av det följer att vi anser att de är de bäst skickade att fatta erforderliga beslut. Om majoriteten i denna kammare vill gå in i varje enskilt detaljärende och fatta besluten, borde det också vara ett tecken på att man har tappat förtroendet för företagsledningen och har en önskan att vilja byta ut den. Har man den inställningen borde man ta konsekvenserna. I motion nr 2267 begärs även att riksdagen skall uttala sig för att det skall vara möjligt att komplettera jordbruket med skog köpt av domänverket. Vi anser inom moderata samlingspartiet att domänverkets skogsinnehav i ökad utsträckning bör tas i anspråk för strukturrationaliseringen inom jordbruket. Jordbrukets betydelse för sysselsättningen i Norrbotten är betydande. Det är därför av särskild vikt att domänverkets skogsinnehav underlättar rationaliseringen inom jordbruket i Norrbotten för att bibehålla en rimlig sysselsättningsnivå inom glesbygdsområdena i detta vidsträckta område. Beträffande Regioninvest i Norr AB har riksdagen nyligen behandlat förslag om kapitaltillskott i samband med den s.k. Statsföretagspropositionen. Regeringen har tidigare uttalat som sin mening att inriktningen av verksamheten vid företaget skall vara oförändrad till dess att riksdagen på grundval av en ny proposition har fattat beslut om företagets framtida verksamhet. Vi förutsätter att regeringen har handlingskraft nog att själv fatta de beslut som är nödvändiga för att bibehålla verksamheten i företaget till dess att denna kammare har möjlighet att ta ställning till den aviserade propositionen. Vi finner inga som helst anledningar till att göra något särskilt uttalande som ett utskottsinitiativ inom näringsutskottet påfordrar. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna nr 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18 och 22 i näringsutskottets betänkande nr 38. Jag har vidare för avsikt att i första hand begära rösträkning i fråga om Nr 144

Fru talman! Regeringens proposition om utvecklingen i Norrbotten är omfattande. Den har behandlats av flera departement, och följaktligen har den också behandlats av flera av riksdagens utskott. Detta har naturligtvis satt sin prägel på dagens talarlista, och jag vill som representant för näringsutskottet säga att vi hade hoppats på att vi skulle få en sammanhållen s.k. utskottsrunda omedelbart efter debatten av arbetsmarknadsutskottets betänkande. Nu blev det inte så, och det mesta som finns att säga när det gäller de övergripande frågorna i detta ärende är väl egentligen sagt. Därför kan vi hålla oss till detaljerna i näringsutskottets betänkande. För min del är det så mycket lättare, eftersom Per-Ola Eriksson på ett utmärkt sätt har redovisat centerns principiella inställning. z Jag skall närmast uppehålla mig vid reservationerna 2, 18 och 19 samt vid frågorna i näringsutskottets betänkande 38 som hör samman med SSAB:s verksamhet. Reservation 2 om riktlinjer för ökad användning av fasta bränslen bygger på propositionens förslag om stimulans till fastbränsleanläggningar för torv. Vi ser det som tillfredsställande att socialdemokraterna är beredda att satsa på en ökad fastbränsleeldning, men vi beklagar att de är kvar i sin gamla föreställning om att användningen av skogsråvara för energiändamål skulle vara ett hot mot skogsindustrin. Det måste vara bristande kunskap om vad tillvaratagande av energived innebär som är grunden till deras ställningstagande. Enligt vår uppfattning bör stödet gälla även anläggningar eldade med skogsråvara. Detta föreslår vi i reservation 2. Ett ganska stort avsnitt av utskottets betänkande och bl.a. sex stycken reservationer behandlar propositionens förslag om stöd till SSAB i Luleå. Propositionen föreslår nu att ett rekonstruktionslån på 200 milj.kr. skall anvisas till SSAB. Departementschefen uttalar sig också för det angelägna i att flytta rälstillverkningen från Borlänge till Luleå, även om han anser att tidpunkten just nu inte är lämplig. Båda dessa frågor har berörts i flera motioner. Utskottet har också tagit emot skrivelser och uppvaktningar från kommuner och företag, som har uttryckt oro över att stödet till SSAB skulle medföra att just SSAB skulle bli så starkt att de mindre handelsstålverken i bl.a. Bergslagen, Halmstad och Boxholm får svårt att klara konkurrensen. Jag har för min del full förståelse för den oro som vi har mött i utskottet. Marknaden har under många år varit mycket vikande, och givetvis blir det då besvärande om ett företag får möjlighet att genom investeringar öka tillverkningen. Nu har dock utskottets undersökningar gett vid handen — och det framgår även av propositionen — att farhågorna är överdrivna. De investeringar som skall göras i SSAB i Luleå med hjälp av 200 milj.kr. är egentligen inte att betrakta som kapacitetshöjande utan är främst till för att 135 kvaliteten skall kunna förbättras för att man därigenom skall komma upp i hög internationell konkurrenskraft.

Låg mig tillägga att det för mig som sörmlänning är angeläget att understryka det som utskottet säger om att man räknar med att investeringarna i Luleå inte skall medföra någon inskränkning av den metallurgiska verksamheten i Oxelösund. Låt mig så med några ord beröra vad Per Westerberg sade i sitt anförande angående de 200 miljonerna i form av rekonstruktionslån till SSAB. Han säger att det är stor risk att man på det här sättet flyttar arbetslöshet från en ort till en annan med statliga subventioner. Nu är det ändå så att även moderaterna har ett förslag om att staten skall se till att SSAB i Luleå får 200 milj.kr. Och 200 milj.kr. i form av ett rekonstruktionslån eller 200 milj.kr. i form av ett lån som staten står som garant för är ju ungefär lika mycket värt, när man lägger ner pengarna i Luleå, och kan alltså göra ungefär lika stor skada. Beträffande de 400 miljonerna utöver de 200 miljonerna, var det väl en felsägning av Per Westerberg. Det talades om att SSAB skulle behöva ytterligare 400 milj.kr. till Luleå. I propositionen tar man inte ställning till detta, och utskottsmajoriteten har definitivt inte uttalat sig för att SSAB skall ha de 400 miljonerna, som Per Westerberg säger. Vi har tvärtom sagt att det verkligen finns anledning att noga pröva frågan innan man över huvud taget kommer fram med något förslag om 400 milj.kr. När det gäller den andra delen av SSAB:s verksamhet, tillverkningen av järnvägsräls, som nu sker i Borlänge och som enligt SSAB:s strukturplan från 1978 skall flyttas till Luleå, är utskottet i stort sett enigt. Inget parti är berett att föreslå en omedelbar förflyttning. Men alla partier använder olika motiveringar för sin åsikt, och därav följer att det finns en hel del reservationer på den här punkten. För centerns del är vi inte beredda att riva upp den långsiktiga målsättningen, men vi anser det ekonomiskt oansvarigt att satsa 180 milj.kr. på en förflyttning, när det finns möjlighet att fortsätta tillverkningen i Borlänge under hela 1980-talet för en investering på 15 milj.kr. Vi har också i ett särskilt yttrande redovisat att vi anser det angeläget att SSAB får ett långsiktigt avtal med kunderna, statens järnvägar och Norske Statsbaner, för att på så sätt säkra avsättningen av rälsproduktionen i framtiden. Vi menar att ett sådant avtal bör bilda underlag för framtida beslut om flyttning av rälstillverkningen till Luleå. I reservation nr 18 behandlas en fråga som är bekant för kammaren. Den hart.o.m. behandlats tidigare i år. Vi har från centerns sida motionerat om att domänverkets skogsinnehav i större utsträckning bör användas för att Nr 144 förstärka jordbruksfastigheter. Det är ett förslag som vi fört fram tidigare, men det blir ännu angelägnare när de tunga basindustrierna sviker i en region. Jordoch skogsbruket har alltid spelat en stor roll i Norrbotten, framför allt i inlandet, men för att det skall kunna ge en verklig chans att öka sysselsättningen måste många fastigheter få en förstärkning med ytterligare skogsmark. Och vi anser att det är naturligt och riktigt att domänverkets markinnehav används för det ändamålet. Fru talman! Jag vill också nämna några ord om reservation nr 19, som handlar om tillverkningen av det nya svenska flygplanet. Redan förra våren, när riksdagen behandlade den s.k. totalförsvarspropositionen, underströk vi från vårt håll att det var mycket viktigt att produktionen av ett svenskt plan skedde på ett sådant sätt att sysselsättningssvaga regioner kunde få del av det arbete som skapas. Vi föreslår i reservationen att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen om detta. Slutligen, fru talman, vill jag peka på att övriga delar av näringsutskottets betänkande nr 38 har berörts i P.O. Erikssons anförande. Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 2, 4, 7, 16, 18 och 19 och i Övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! I vad avser de 200 miljonerna till rekonstruktionslån är det en mycket stor skillnad mellan att bevilja ett rekonstruktionslån med mycket stora suvbentionsinslag och att lämna en lånegaranti som gör det möjligt att på sedvanliga villkor låna upp pengarna till marknadsmässig ränta och därmed tvingas ta hänsyn till om man kan göra en företagsekonomiskt motiverad investering. I vad avser de aviserade ytterligare 400 miljoner kronorna talade jag i en något slarvig formulering om ”majoriteten”. I majoriteten räknas normalt inte centern in. Den majoritet jag avser är den socialdemokratiska, som står bakom de uttalanden i propositionen som det refereras till i tredje stycket på s. 15 i näringsutskottets betänkande.
Fru talman! Mitt konstaterande gick egentligen ut på att man får ungefär lika mycket för 200 miljoner oavsett om de ställs till förfogande på det ena eller på det andra sättet.
Fru talman! Det är visserligen helt riktigt att man får lika mycket för 200 milj.kr. oavsett villkoren, men man måste göra helt andra företagsekonomiska överväganden, om man skall låna upp pengarna på den öppna marknaden än om man skall få dem i form av starkt subventionerade rekonstruktionslån.

Fru talman! Förväntningarna på Norrbottenspropositionen var stora uppe i våra nordliga bygder. Det är förståeligt både med tanke på den socialdemokratiska kritiken mot de icke-socialistiska regeringarnas Norrbottenpolitik och med tanke på de mycket vidlyftiga vallöftena från socialdemokraterna. Eftersom de 15 miljarder som satsats i Norrbotten sedan 1976 enligt socialdemokraterna varit för litet och åtgärderna dessutom felaktiga, hade den logiske norrbottningen naturligtvis väntat sig något alldeles extra nu. Men så blev det inte. Det blev varken större eller så särskilt annorlunda satsningar. I den mån man inte fullföljer den inriktning som de tidigare regeringarna, inte minst folkpartiregeringen 1979, lagt fast, gör man förändringar till det sämre. Jag förnekar inte att också det här i vissa stycken är ett ambitiöst program. Men det är alldeles uppenbart att propositionen effektivt visar vad den högljudda socialdemokratiska kritiken var värd. På ännu ett område har man tvingats tillbaka till verkligheten. Det avsnitt i propositionen som hör näringsutskottet till omfattar en relativt liten del av det här regeringsförslaget, men när det gäller den framtida betydelsen för detta hårt drabbade län är vårt avsnitt viktigt. Att sysselsättningsläget i Norrbotten är otillfredsställande har flera anledningar. En viktig orsak är industrins förhållandevis ringa omfattning. En annan är att den industri som finns har utvecklats svagt och i stor utsträckning drabbats av strukturproblem. Det är inte svårt att inse problemets vidd när man vet att 70 90 av länets industrisysselsättning finns inom gruv-, järnoch skogsindustrin. Detta faktum har också lett till att Norrbotten sedan lång tid tillbaka har hög prioritet när det gäller regionaloch sysselsättningspolitiska insatser. Det har analyserats mer ingående i arbetsmarknadsavsnittet i debatten tidigare i dag. Men också de industripolitiska åtgärderna har i hög grad inriktats på Norrbotten. De stimulansåtgärder som beslutades med anledning av den dåvarande regeringens förslag, 1979 och 1982, innebar en ny och mer aktiv sysselsättningspolitik för Norrbotten. Där prioriterades långsiktigt verkande industrifrämjande insatser framför mer kortsiktiga åtgärder. De konkreta industripolitiska punkterna i den nu aktuella propositionen kan man dela in i tre avsnitt. Det handlar om energi. Folkpartiets synpunkter där har tidigare redovisats av Hugo Bergdahl. Det andra avsnittet berör statsägda företag, och slutligen behandlas i betänkandet några industripolitiska åtgärder av annan art. LKAB först: Folkpartiet har inget att erinra mot regeringens förslag om kapitaltillskott. Det är uppenbart att LKAB:s situation är mycket besvärlig. Bolaget måste nu anpassa sin produktionsvolym till de ändrade förutsättningar som råder på ståloch malmmarknaden, där bolaget räknar med leveranser på 13-15 miljoner ton per år. Bara för några år sedan talade man om 25 miljoner ton. Folkpartiet menar också att de övriga anslagen till LKAB är motiverade för att lindra de negativa effekterna av en ofrånkomlig strukturomvandling. På en punkt, litet vid sidan av sakfrågan, är vi kritiska. Vi tycker att det underlag som ges i propositionen är anmärkningsvärt bristfälligt. Tyvärr har det blivit snarare regel än undantag sedan regeringsskiftet. Även om kompletterande material fanns tillgängligt i samband med utskottsbehandlingen, menar vi nu, liksom vid tidigare tillfällen, att det bör vara möjligt för hela riksdagen att få en mer fullständig presentation. SSAB sedan: Här föreslår regeringen 200 miljoner för investeringar i metallurgidivisionen i Luleå. Det sker i form av ett rekonstruktionslån, detta för att inte påverka inlösensbeloppet till Gränges. Det hade, menar vi, varit naturligt att ägarna gemensamt svarat för det kapitaltillskott som anses nödvändigt för att utveckla företaget. Men också när det gäller SSAB måste vi se till den realitet som det mycket besvärliga sysselsättningsläget i Norrbotten utgör. Därför motsätter vi oss inte ett reservationsanslag på 200 miljoner. De ytterligare 400 miljoner som regeringen aviserar, motiverar man enligt vår uppfattning på ett minst sagt underligt sätt. Man skriver nämligen att enligt regeringens uppfattning ”bör en utgångspunkt för de fortsatta övervägandena vara att SSAB skall tillföras ytterligare medel för verksamheten i Luleå”. Vi tycker det är anmärkningsvärt att en utgångspunkt skall vara att SSAB skall få ytterligare medel. Ett besvärligt avsnitt under den här rubriken som har diskuterats en hel del i utskottet gäller hur satsningarna på SSAB påverkar den övriga stålindustrin. Vi menar från folkpartiets sida att det är ett absolut måste att de investeringar som görs med statlig finansiering inte får förorsaka problem för andra produktionsenheter inom branschen. Vi har framhållit det vid flera tillfällen också tidigare. Utskottet föreslår nu att riksdagen gör ett uttalande om detta till regeringen. Det är bra, men det får inte begränsas till några välformulerade rader i ett riksdagsbeslut. Det måste också följas upp i praktiken. En annan punkt under SSAB-avsnittet som har föranlett diskussion i utskottet gäller flyttningen av rälsverket från Domnarvet till Luleå. Att det är en svår fråga har klart framgått under ärendets behandling. Det rör sig om en stor investering, och det finns dessutom helt naturligt motsättningar mellan de båda orterna i den här frågan. Såväl utskottsmajoritetens text som folkpartiets reservation och centerpartiets särskilda yttrande speglar, vågar jag påstå, dessa svårigheter och dessutom en viss osäkerhet i framtidsbedömningen. Med något olika motiveringar, precis som Tage Sundkvist sade, kommer vi gemensamt fram till att riksdagen inte nu bör uttala sig om tidpunkten för en överflyttning av rälsverket. Jag ser för min del ingen anledning att ifrågasätta SSAB:s egen bedömning i strukturplanen från 1978. Då sade man att rälsverket på sikt borde överföras till Luleå. Men eftersom SSAB också redovisar att tillverkningen kan ligga kvar i Borlänge under hela 1980-talet, och eftersom vi vet att en flyttning är förenad med stora kostnader och förutsätter att statsmakterna ställer särskilda medel till SSAB:s förfogande i storleksordningen 180 milj., så menar vi att det är en rimlig ståndpunkt att avvakta ytterligare något innan tidpunkten för en flyttning fastställs. Fru talman! Det uttalas från och till generella dödsdomar över våra basindustrier, de näringsgrenar som är, och under överskådlig tid kommer att förbli, livsviktiga för Norrbottens människor. Jag delar inte den negativa synen. I våra basindustrier och i Norrbotten finns resurser och kunnande som vi måste ta till vara. Det kommer att krävas fortsatta strukturförändringar. I längden kan vi inte förhindra det, och bör inte göra det heller. Jag tycker att SSAB:s resultatutveckling är en bra illustration till det. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 14, 16, 18 och 22.

Fru talman! Den satsning på Norrbotten som sker genom Norrbottenspropositionen och SSAB her utlöst reservationerna 10, 11, 12, 13, 14 och 15 till näringsutskottets betänkande 38. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 10-15. De frågor som rör SSAB ingår i det treårsprogram för Norrbotten som sammantaget beräknas kosta 4 miljarder kronor. SSAB erhåller ett rekonstruktionslån på 200 milj.kr. Rekonstruktionslånet kommer att användas till investeringar i Luleå som syftar till att öka konkurrenskraften i metallurgin, till bättre energihushållning samt till att möjliggöra ett bättre tillvaratagande av stränggjutningstekniken. Härutöver kommer insatserna att sättas in på bl.a. miljöförbättringar. Beträffande villkoren för lånen har sagts att dessa bör ”i huvudsak vara desamma som för det rekonstruktionslån som lämnades vid SSAB:s bildande”.

Fru talman! Det var bra att Sivert Andersson talade om att han har förtroende för SSAB:s företagsledning. Trots detta vill han på punkt efter punkt gå in och mer eller mindre detaljreglera vilka beslut företagsledningen skall fatta när det gäller investeringar och annat som rör SSAB:s verksamhet. Jag tycker att det börjar bli otäckt, och man ställer sig frågan om styrelsen i SSAB skall utgöras av regeringen eller av näringsutskottet, så att vi inte längre skall ha den fackmannastyrelse som vi i dag har. Jag tycker att företaget bör lämnas i fred, så att det får sköta sina egna åligganden och driva en affärsmässigt grundad verksamhet. I fråga om rekonstruktionslånen, som ju innehåller betydande subventionsinslag, har man från Sivert Anderssons egna kolleger, bl.a. inom Metall, kunnat få höra farhågor uttryckas — bl.a. från Hällefors, Smedjebacken, Boxholm och Halmstad — om det hot som investeringarna i Luleå kan komma att innebära mot dessa anläggningars konkurrenskraft när det gäller valsverk och även skrotförsörjning. Vad säger Sivert Andersson till dem? Kan man räkna med att det skall bli ytterligare 400 milj.kr. i statssubventioner till SSAB, och vilka möjligheter har då företagen på de nämnda orterna att få del av det här? Vad tror Sivert Andersson själv om de protektionistiska inslag i världsekonomin som börjar göra sig gällande, då allt större subventioner går till stålindustrin? Vi har ju tidigare fått erfara hur känslig den Europeiska gemenskapen är på detta område. Och vad säger Sivert Andersson till sina kolleger i Oxelösund, om man skall bygga upp metallurgin i Luleå med ytterligare statssubventioner? Kan man inte befara att man stegvis stampar ut den ena orten, eftersom den andra ligger i Norrbotten, och borde man inte då tala om det och sedan stå för vad man har sagt? Fru talman! Jag tycker att det som Sivert Andersson anförde inte förändrar någonting isak. Ingenting av vad han sade visar att rekonstruktionslånen inte snedvrider konkurrenskraften för olika orter och olika stålföretag. Tvärtom kan de komma att bli ett hot mot dessa under de närmaste åren.
Fru talman! På samma sätt som när det gällde arbetsmarknadsavsnittet försöker nu Sivert Andersson göra de här industripolitiska satsningarna till någonting alldeles extra. Visst talar vi om stora summor. Men inte bara arbetsmarknadsinsatserna utan också de industripolitiska åtgärderna har faktiskt under de senaste åren i mycket stor utsträckning inriktats på Norrbotten. De siffror som redovisats tidigare i dag talar sitt tydliga språk. Under andra hälften av 1970-talet fick alltså Norrbotten drygt 15 miljarder kronor, och sedan 1978 har såväl LKAB som SSAB fått över 4 miljarder kronor vartdera. När det gäller flyttningen av rälsen borde vi kunna vara överens om att skillnaderna i de olika texterna inte är så stor med undantag för moderaternas text, där det läggs enbart företagsekonomiska aspekter på flyttningen. Vad jag för min del inte har accepterat i utskottsskrivningen är de stycken, där det görs direkta företagsledningsbedömningar. Jag tycker t.ex. inte att riksdagen skall gå in och säga i vilken typ av verk som den ena eller den andra produkten skall tillverkas. Tveksamheten när det gäller att göra ett uttalande om tidpunkten och kostnaderna delar vi med utskottsmajoriteten. Det är visserligen riktigt, Sivert Andersson, att Rune Ångström i en regionalpolitisk motion från den allmänna motionstiden uttalade sig för en flyttning av rälsverket. Även om han inte framförde någon mening beträffande tidpunkten och förmodligen inte heller kände till de belopp som är aktuella, så hade han en något annorlunda skrivning — det medges gärna. Men jag har svårt att förstå att det förhållandet att Rune Ångström också skrivit under denna gruppmotion skulle motivera så syrliga kommentarer, speciellt inte när man vet vilka motsättningar som finns när det gäller rälsverket, vilket sannerligen också framgår av socialdemokratiska motioner med anledning av dagens proposition. Sakfrågan gagnas nog mera av att vi i stället hjälps åt att försöka finna en framkomlig, konstruktiv väg, och det är . minsann inte så enkelt.
Fru talman! Jag vill försäkra Per Westerberg att det inte föreligger några bekymmer när det gäller att förklara 200-miljonerlånet för företrädarna för de anställdas organisationer i de olika verken. Men valde man den finansieringsmodell som moderaterna förespråkar, då skulle möjligheterna att klara vissa verk från en konkurrens med SSAB minska ytterligare. Då faller villkorsmöjligheterna bort i sammanhanget, och det är kanske angeläget att framhålla det för dem som fruktar effekten av denna satsning. Dessutom vill jag säga att rekonstruktionslånet skall ses som ett fullföljande av tidigare investeringar som företaget har ansett vara företagsekonomiskt ytterst väl motiverade. Rekonstruktionslånet gör det möjligt att tidigarelägga dessa investeringar, och det har ett mycket stort värde inte minst ur sysselsättningssynpunkt i detta hårt drabbade län. Christer Eirefelt fick det till att jag hade framställt satsningen på SSAB som något alldeles märkvärdigt. Jag tycker inte alls att den är det. Satsningen är ett naturligt led i strävan att fullfölja de insatser som redan tidigare har gjorts. På samma sätt som man har fått lov att göra insatser både i Oxelösund och i Borlänge för att få de verken effektiva måste man naturligtvis fullfölja insatserna också uppe i Luleå.
Fru talman! SSAB skall naturligtvis fullfölja sina investeringsplaner efter den kapacitet företaget rent finansiellt har för att klara dessa. Både Sivert Andersson och jag har i näringsutskottet tillstyrkt anslag till SSAB för rekonstruktion och även för bildandet av företaget. Jag förstår att Sivert Andersson inte själv vill säga att han har svårt att förklara det — och det är möjligt att det finns lojala klubbstyrelser på sina håll — men uppenbart var i alla fall att de fackliga företrädarna från Hällefors, Smedjebacken, Boxholm och Halmstad var påtagligt bekymrade över de nya rekonstruktionslån med subventionsinslag som man skulle tilldela SSAB och framför allt Luleåanläggningen. Jag tycker att det även finns anledning att påpeka att konkurrensförhållandena snedvrids mellan de mellansvenska verken och SSAB. Det kan inga villkorsmöjligheter i världen ändra på. Det kommer alltid att vara så att om ett stålverk får statssubvention för att göra en investering, då får det en väldigt billig investering jämfört med dem som övriga stålverk kan göra. Just genom att, som Sivert Andersson säger, tidigarelägga investeringar inom SSAB stärks ju konkurrenskraften gentemot både svenska och utländska verk. Hur går det med protektionismen inom den europeiska gemenskapen, när man går in med nya statssubventioner? Hur går det med de mellansvenska verken? Hur skall man känna sig i Oxelösund när det enligt vad som har aviserats skall satsas ytterligare 400 miljoner, men regeringen av regionalpolitiska skäl är beredd att koncentrera satsningarna på verken uppe i norr?
Fru talman! Jag vill bara konstatera att den satsning som nu görs på SSAB kommer att ge en välbehövlig möjlighet att konkurrera med de utländska stålverken. Vad beträffar insatser av statliga medel tror jag att de insatser vi har fått göra här i Sverige får betraktas som småpotatis, om man jämför med vad som har satsats och framför allt med vad som kommer att satsas i form av statssubventioner inom EG. Jag tror inte den risk Per Westerberg talade om är så stor f. n.

Fru talman! I dag kommer riksdagen att fatta beslut om angelägna framtidsfrågor för Norrbottens län. Besluten kommer också att ha stor betydelse för två av de företag som staten driver i länet, ASSI och LKAB. De finansiella rekonstruktioner som nu genomförs är nödvändiga. Däremot räcker inte dessa tillskott till några offensiva, samhälleligt nödvändiga satsningar inom dessa företag, t.ex. insatser för att få till stånd högre förädlingsgrad, restproduktutvinning och vidgad industriell verksamhet inom företagen. Ett projekt inom ASSI:s verksamhetsområde var tillverkning av tonträ. Det är senvuxen norrbottnisk gran som kvartssågas. Försök med sådan produktion har bedrivits på två håll. ASSI har försökt i Bälinge utanför Luleå. Domänverket har också drivit ett mera storskaligt försök i Brännbergssågen utanför Boden. Nuläget är att det inte pågår någon tillverkning av tonträ någonstans i Norrbotten. Det finns heller inga medel anslagna för investeringar i lämplig teknik, marknadsföringsinsatser eller utvecklingsarbete för tonträtillverkning. Marknaden för tonträ kan bli mycket stor. Det japanska företaget Yamaha, som visat intresse för svenskt tonträ, tillverkar exempelvis 380 000 pianon varje år. Det finns andra intresserade tillverkare av pianon och cembalor. Starka skäl talar alltså för en satsning på detta projekt. Från industripolitisk synpunkt bör man tillvarata en intressant produkt där ett nationellt kunnande finns och en råvara från vårt land kan förädlas. Från ekonomisk synpunkt bör kapital och arbete som redan satsats i detta projekt tillvaratas. Energipolitiskt uppnås ett högre produktvärde på samma volymmängd och mindre energiförbrukning vid hög förädling. Tonträtillverkning bör ingå som en del i satsningen på att utveckla näringslivet i Norrbotten, skapa sysselsättning och tillvarata länets råvaror. Näringsutskottet hänvisar i sin skrivning till att uppslaget f. n. bearbetas av länsstyrelsen i Norrbottens län och anser mot den bakgrunden att riksdagen inte bör ta något sådant initiativ som föreslås i motionen 2024. Påståendet att länsstyrelsen i Norrbotten bearbetar tillverkningsidén är inte korrekt. Länsstyrelsen gav ASSI ett villkorslån, som avskrevs när ASSI upphörde med sin försöksverksamhet. Brännbergssågen, ett av domänverksföretagen, bedrev också sågning en period. Numera sågas inget tonträ i Norrbotten. Länsstyrelsen har ingen verksamhet i gång för att driva idén till en industriell lösning. Så till förhållandena vid LKAB och hur problemen där borde lösas. Som vpk tidigare framhållit borde ett statligt handelsoch bytesbolag bildas. Detta bolag skulle kunna få en mycket stor betydelse för att öka LKAB:s marknadsandelar. Men den absolut viktigaste frågan för utvecklingen i malmfälten är uppbyggnaden av nya gruvanknutna verksamheter, där man tar till vara det utbrutna materialet, inte bara till järnmalm. Vpk har sammanfattat sin syn på detta i den under allmänna motionstiden avlämnade partimotionen En strategi för malmfälten och LKAB. Jag citerar direkt ur motionen: ”Under åren har en lång rad av förslag på konkreta industriprojekt, kopplade till LKAB:s verksamhet, lagts fram från enskilda, politiska och fackliga organisationer. Förslagen har ett gemensamt, nämligen att öka förädlingen vid företaget, ett krav som fått allt bredare stöd bland Norrbottens befolkning. Vi vill särskilt rikta uppmärksamheten på följande förslag: handelsgödselfabrik, järnsvampverk, apatitverk till Malmberget och ett s.k. avfosforiseringsprojekt knutet till utvinning av sällsynta jordartsmetaller. De ekonomiska och tekniska förutsättningarna för en satsning på dessa projekt utreds f. n. i malmfältsutredningen. Vi menar att resultaten från utredningen bör ligga till grund för en skyndsam satsning på projekten. Ett förverkligande av dessa i Norrbotten väl förankrade förslag skulle medföra den nödvändiga breddningen av LKAB:s verksamhet. Det skulle också innebära en omprövning av rovdriftstänkandet för järnmalmsbrytningen. En satsning på ett avfosforiseringsprojekt skulle dessutom innebära en förhöjd kvalitet på malmen genom att fosforhalten kan sänkas. Den samtida utvinningen av sällsynta jordartsmetaller skulle ge ett stort ekonomiskt tillskott som aktivt kan bidra till att förverkliga förslagen. Vi vill i detta sammanhang hänvisa till den motion där frågan om beredskapsproduktion av vissa produkter i Norrbotten behandlas. Handelsgödseltillverkning, järnsvamptillverkning och utvinning av sällsynta jordartsmetaller berörs i den motionen. Industrin i malmfältskommunerna har genom åren stått och fallit med LKAB:s järnmalmsgruvor. Speciellt utpräglat är detta i Kiruna. Övrig industri som finns i regionen är till stor del knuten till LKAB. Från LKAB fristående företag är sällsynta. Det innebär att en kris vid LKAB, som den vi nu upplever, får stora negativa effekter. I en strategi för malmfälten är det därför viktigt att bygga upp en industriverksamhet som inte direkt är beroende av LKAB. Vi vill i det sammanhanget peka på några möjliga utvecklingsområden. Verkstadsindustrin har möjlighet att utvecklas. De nya rön som kommer fram vid forskningsgruvan i Kiruna och som kräver nya produkter bör enligt vår mening utvecklas av verkstadsföretag i malmfälten. Elektronikindustrin och finmekaniken är ett annat område, där en industriverksamhet är möjlig att utveckla. Även här finns forskningsresurser i området, exempelvis Kiruna Geofysiska Institut och Esrange. Turistnäringen bör ha stora möjligheter att utvecklas. Den nya riksvägen till Norge kommer helt naturligt att medföra en ökad turism i området. Inom området finns en rad energitillgångar. Torvtillgångarna är omfattande. Grafitskiffrarna i Vittangi är ett annat exempel. Förutom att vi anser att energitillgångarna skall utnyttjas för industri och hushåll kan det också vara värt att studera möjligheten till inrättandet av ett torvforskningslaboratorium. Där skulle olika typer av processer kunna studeras, exempelvis utvinning av ammoniak och metanol. Ytterligare områden där projekt bör studeras är exempelvis inom fisket, jordbruket, skogen och rennäringen. Ett flertal av förslagen studeras i malmfältsutredningen. De satsningar utredningen fastnar för bör ingå i den föreslagna strategin. Som framgår bygger den framlagda strategin på att LKAB även i fortsättningen skall vara av stor betydelse för malmfälten. Samtidigt är det, vilket också framgår av texten, nödvändigt med satsningar utanför järnmalmsområdet. Den presenterade strategin kan enligt vår mening genomföras endast om staten tar huvudansvaret och möjliggör en planmässighet i dess förverkligande.” Så långt motionen. Näringsutskottets majoritet avvisar nu i huvudsak de yrkanden som finns i de här redovisade motionerna. I en del fall hänvisas till pågående utredningar. I ett fall — tonträprojektet — hänvisas till en beredning som inte alls pågår. Det här kan inte tolkas på mer än ett sätt.

Fru talman! I en motion av Kerstin Nilsson till den proposition vi nu diskuterar behandlas förhållandena i östra Norrbotten. I ett särskilt yttrande av John Andersson från vpk framhålls bl.a. följande: ”Motionen innehåller en omfattande uppräkning av områden där det finns naturresurser som kunde bidra till områdets utveckling. Den innehåller också en beskrivning av hur motsvarande tillgångar och kunskapsefterfrågan tas till vara i Finland. I motionen nämns också det förädlingsprojekt som bedrivits kring den senvuxna norrbottniska granen med försök att genom kvartssågning av utvalda stockar få fram en produkt lämplig för musikinstrumenttillverkning. Det i motionen visade intresset för denna industrigren motsvaras dock inte av något konkret yrkande. Detta är att beklaga då vpk i en motion till årets riksdag föreslagit att riksdagen av regeringen skall begära åtgärder för att sätta i gång tillverkning av tonträ. Här finns ändå möjligheten att vid behandling av den motionen driva denna fråga till en ur norrbottnisk synpunkt tilltalande lösning. Vpk delar motionärens uppfattning att det finns stora outnyttjade naturresurser i östra Norrbotten. Vi har också den uppfattningen att mottagningskapaciteten är för låg. I takt med ett ökat tillvaratagande bör också förädlingskapaciteten byggas ut. Några krav på åtgärder eller investeringar för att förbättra mottagningskapaciteten innehåller inte motionen. Inga förslag läggs om finansiering eller utredningar av förädling av naturprodukter. Med hänsyn till att direkta krav i den riktningen inte framförs nöjer sig vpk i detta sammanhang med detta särskilda yttrande.” Fru talman! Propositionen om utveckling i Norrbotten löser inte länets problem. Om Svappavaara läggs ned och andra neddragningar inom LKAB genomförs, blir slutresultatet att än flera norrbottningar ställs utan jobb. Några utvecklingsinsatser inom våra basindustrier planeras inte. Näringsutskottet ersätter en konstruktiv analys av tonträprojektet med falska påståenden om att länsstyrelsen i Norrbottens län bearbetar projektet. Nr 144 Näringsutskottet tillstyrker också en nedläggning av Svappavaara. Denna åtgärd är helt felaktig. Vpk kräver att man beslutar om fortsatt drift vid gruvan. Thage G. Peterson har från kammarens talarstol uppmanat oppositionen att lägga konkreta förslag. Jag avser inte att öronmärka förslagen. Är de bra kommer de att behandlas positivt. Ungefär så här lät det: Då vill jag till regeringen ställa frågan: Är tonträprojektet tillräckligt bra? Kommer regeringen att tillse att produktion kommer i gång? Näringsutskottets skäl för avslag, att länsstyrelsen bearbetar ärendet, saknar grund. Skälen för avslag har alltså bortfallit. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer.
Fru talman! Med anledning av att Paul Lestander nämnde mitt namn och berörde motion 2264 vill jag helt kort säga följande. Genom motionen har vi för östra Norrbottens vidkommande uppnått ett delmål, nämligen att utskottet har uppmärksammat de specifika problem som finns i gränsbygden och östra Norrbotten. Av utskottets positiva skrivning framgår att situationen där vinner i uppmärksamhet och tyngd hos industriministern och andra statsråd i den nya regeringen, i det nya kanslihuset. Arbetslösheten i östra Norrbottens fem kommuner är nämligen fyra gånger högre än riksgenomsnittet och dubbelt så hög som i Norrbotten i genomsnitt. Det är bra att gränsbygden Tornedalen uppmärksammas av utskott, statsråd och — som i vanliga fall — politiska motståndare, som sker här i dag. De projekt som Paul Lestander tar upp bearbetas av länsstyrelsen, enligt utskottets skrivning. I de här frågorna, som gäller regionalpolitiska satsningar på 200 milj.kr., förlitar vi oss mest på utskottets skrivning och på industriministerns uttalade viljeyttring. I dag är det islossning i Norrbotten. I dag bör det också vara så att säga julaftonsstämning i vårt största län — en fjärdedel av Sverige. En sådan här dag tvistar man inte om ”klapparnas storlek” i olika bygder — det känns väl igen. Låt oss glädjas med dem som är glada! Det handlar om glädjen att giva och taga. Jag sade att det för dagen bör vara julaftonsstämning, och därför bör vi enas om utskottets hemställan.

Fru talman! Det är klart att detta ärende hade vunnit i tyngd om det också hade förelegat yrkanden. Om det nu är så att de här sakerna faktiskt behandlas i länsstyrelsen kan man ställa frågan: Varför väcktes det över huvud taget en motion? Är frågorna redan under behandling? 149 Jag har inte tvistat med någon om klapparna — det måste jag säga till Kerstin Nilsson, även om jag inte kan citera Bibeln med samma inlevelse som hon om att giva och taga.
Fru talman! Enligt uppgifter bearbetas f. n. dessa frågor, efter inlämnade förslag, av länsstyrelsen. I den mån som dessa beslut om de regionalpolitiska satsningar som kan göras, enligt de medel som regeringen har föreslagit, är det att önska att ledamöterna i styrelsen för länsstyrelsen, oavsett partifärg, iakttar den anda och mening som uttalas i utskottsmajoritetens hemställan.

Fru talman! Till Kerstin Nilsson: När det gäller tonträprojektet har jag i dag varit i kontakt med dels länsplaneringsdirektören i Norrbottens län, dels byrådirektören på länsstyrelsen i Norrbottens län. Båda hävdar att tonträprojektet inte är föremål för någon bearbetning i länsstyrelsen. Vill Kerstin Nilsson hävda att de här topptjänstemännen i vår länsstyrelse ljuger, så säg det rakt ut! Men jag hävdar att det jag har påstått här är korrekt.

Fru talman! Även om jag vid denna timme inte riktigt orkar med att känna julstämning, är det ganska trevligt att vara Norrbottensföreträdare i riksdagen i dag. När man dessutom som jag kommer från malmfälten känns det ganska bra att nu få vara med och diskutera och fatta beslut om den här propositionen, och på det sättet vara med och fullfölja det arbete som vi hemma i länet börjat med, nämligen utvecklingsplanen för Norrbotten. Jag vill påstå att denna proposition är av avgörande betydelse när det gäller vårt läns framtid. Jag vill även påstå att den speciellt har betydelse när det gäller utvecklingen i malmfälten. Under arbetsmarknadsutskottets del i denna debatt har det tydligt framgått bl.a. hur arbetsmarknadssituationen ser ut i skilda delar av länet. Och det är helt riktigt när man inom ramen för malmfälten framhåller Kirunas speciellt svåra situation.

Så är det tyvärr inte. Malmbergsgruvan har under en lång följd av år beretts för en väsentligt lägre produktion än vad den från början var avsedd för. I den processen har det ingått sådana inslag som att man har avbrutit brytningen i stora delar av Nr 144 gruvan, men kvarlämnat vissa mängder av s.k. hematitmalm, och naturligtvis har man inte heller bedrivit tillredningen på ett sådant sätt att man utan besvär nu kan klara den nära nog fördubbling av produktionen som det är fråga om. När man nu på detta sätt pressar upp volymen i Malmbergsgruvan, skall botten man vara klar över att man troligtvis gör detta fram till den dag då man har bemästrat de besvärliga kvalitetsproblemen i Kirunagruvan. Det är ett problem som måste angripas med stor skyndsamhet. Jag vill utan överdrift säga att kvalitetsproblemen i Kiruna — när det gäller malmen — hör till de största och besvärligaste frågorna inom järnmalmsbrytningen och LKAB. Den dag då man har klarat av dessa problem blir det naturligt att den större volymen kommer att brytas i Kiruna, där man har de lägre brytningskostnaderna. Jag är i dag oroad över att gruvan i Malmberget då på nytt kommer i ett besvärligt läge — och kanske rent av i ett besvärligare läge — än vad man har i dag. Detta kan naturligtvis undvikas om man använder den tidsfrist man nu har på rätt sätt, och ser till att man den dagen genom aktiva insatser bryter det ensidiga beroende av den direkta malmbrytningen som vi har i dag. Därför måste alla ansträngningar göras för att öka graden av förädling av gruvans produkter och för att bygga ut nya och från gruvhanteringen rimligt oberoende sysselsättningar. Detta avsnitt har tidigare tagits upp i debatten. Bl. a. sade Per-Ola Eriksson när han åberopade valrörelsen med dess löften och alla de utspel som gjordes där: Var är apatitverket i Malmberget? Det frågar Per-Ola Eriksson, som tillsammans med mig sitter i malmfältsutredningen. Han och jagär ett par av de ledamöter i den här kammaren som bättre än några andra vet var denna fråga befinner sig, nämligen att den är under behandling i malmfältsutredningen. Jag tror att det finns andra angelägna frågor som måste bearbetas under den här tiden, och jag har velat fästa uppmärksamheten på att man måste använda denna respittid väl och fatta kloka beslut för den tid vi har framför oss. Detta har jag, fru talman, velat säga utan att ett ögonblick ifrågasätta de ansträngningar som nu görs för att snabbt lindra krisen i Kiruna. Jag skall nu övergå till att behandla de avsnitt av näringsutskottets betänkande nr 38 som jag har att företräda, nämligen LKAB, inkl. Svappavaara, och Regioninvest i Norr samt de frågor som berörs i reservationerna 16, 17, 18, 19, 21 och 22. LKAB:s besvärliga situation och de åtgärder som företagets ledning och styrelse har vidtagit för att bemästra situationen framgår med all önskvärd tydlighet av vad utskottet anför. Den miljard som anslås till finansiell rekonstruktion och till avskrivning av anläggningstillgångar och varulager är helt nödvändig och motiveras i huvudsak av att företagets produktionsapparat har en teoretisk kapacitet på över 30 miljoner ton per år och att denna produktionsapparat nu skall användas för en årsproduktion som ligger under halva denna kapacitet. 151 Om varulagret, dvs. den malm som ligger lagrad bl.a. i Narvik och som i kvalitetshänseende inte är en fullvärdig malm, kommer att säljas, så kommer det med stor säkerhet att ske till avsevärt nedsatt pris. Jag konstaterar att utskottet är enhälligt i sin tillstyrkan av propositionen på denna punkt. Men sedan blir det, fru talman, sämre beställt med enigheten. När det gäller de 340 milj.kr. som regeringen anser nödvändiga för att ge de avskedade och de avskedshotade LKAB-anställda en rimlig förutsättning att få ett nytt arbete eller en möjlighet till utbildning för ett nytt arbete så reserverar sig moderaterna. Samma sak gäller de 41,3 milj.kr. som anslås för att man skall kunna skapa det rådrum genom förlängda uppsägningstider som så väl behövs för att företaget och samhället skall kunna klara av denna svåra uppgift. Man vägrar från moderat håll att vara med på detta och hänvisar till de medel som tidigare har anslagits och till omprioritering av sådana medel bl.a. inom Norrbottens län. Per Westerberg sade att moderaterna inte ville vara med om att på det här sättet satsa pengar för att skapa tillfälliga sysselsättningar. Får jag fråga: Varför tillfälliga? Skulle man inte möjligen kunna tänka sig att man inom ramen för dessa medel skulle kunna åstadkomma permanenta arbetstillfällen — om det finns något som kan kallas permanenta arbetstillfällen? Vi tror i varje fall att det skulle vara möjligt. Jag tycker inte att det hjälper med sådana här omskrivningar. Det står för mig helt klart att moderaterna tydligen anser att de avskedshotade gruvarbetarna inte behöver något speciellt stöd i denna svåra situation. Gruvarbetarna hälsar och tackar för detta utomordentligt klara besked om moderaternas värdering av deras tidigare gjorda insatser och för omsorgen om deras framtid. Jag yrkar avslag på den moderata reservationen nr 5. Forskning och utveckling brukar vara ett omhuldat begrepp i den politiska debatten, men om det gäller forskning och utbildning inom gruvhanteringen, och gäller det därtill statliga medel till den speciellt inrättade forskningsgruvan ii Kiruna, då vill inte moderaterna vara med. Man går i reservation nr 6 så långt att man t.o.m. ifrågasätter verksamheten vid denna anläggning, trots att det borde stå helt klart även för moderaterna i denna kammare hur viktigt det är med forskning och utveckling på det här området. Mot denna bakgrund är det — det medger jag gärna — konsekvent att man också yrkar avslag på förslaget om att anslå pengar för detta ändamål. Tyvärr leder denna konsekvens till att man i grunden försämrar förutsättningarna för en framtida effektiv och konkurrenskraftig svensk gruvhantering. Med anledning därav vill jag yrka avslag på reservation nr 6. När det gäller gruvan i Svappavaara och den nu föreslagna avställningen av driften där så är detta naturligtvis ett mycket drastiskt beslut både för de anställda och för den bygd där gruvan ligger.

Jag vill bara påpeka att gruvdriften låg nere under hela valrörelsen. Det var under den period då man inte bröt någon malm i gruvan i Svappavaara utan körde malmbehandlingsverken och kulsinterverken med rågods ifrån gruvan i Kiruna. Jörn Svensson ställde en fråga till Frida Berglund: Var det klokt att lägga ned den här gruvan? Jag vill till att börja med vända mig emot uttrycket att gruvan läggs ned. Driften vid gruvan är f. n. inte i gång, det är riktigt. När LKAB bedömde att man kunde bryta, och förhoppningsvis också sälja, upp till 25 miljoner ton järnmalm sade man att alla de här tre brytningsenheterna då skall vara i gång. Nu vet vi att dessa planer på det mest drastiska sätt har fått lov att revideras. Om man skulle hålla driften vid denna gruva i gång — vilket alltså inte har skett på ett och ett halvt år — innebär detta att man i båda de andra gruvorna, eller någon av dem, skulle få dra ner produktionen med motsvarande volym. Hade man gjort denna neddragning av produktionsvolymen i Kirunagruvan, skulle det ha medfört den komplikationen att man där inte heller hade fått ut den apatit som man i dag får ut i den direkta produktionen vid kulsinterverket. Jag vill därför säga att jag i den rådande situationen har förståelse för att man gjorde på det här viset. Varken i Kiruna eller i Gällivare-Malmberget finns det en arbetsmarknad som skulle kunna ge de övertaliga gruvarbetarna bättre förutsättningar för att få ett nytt arbete än det finns i Svappavaara — dvs. förutsättningarna är praktiskt taget obefintliga. Jag menar att man i det fallet har handlat riktigt. Det är naturligtvis alldeles för tidigt att ha någon uppfattning om verkningarna av de förslag regeringen har fört fram beträffande Svappavaara. En sak är emellertid alldeles klar, nämligen att utskottet har uttalat sig för att gruvdriften i Svappavaara omedelbart skall sättas i gång när marknaden så tillåter. Jag tror att man kommer sanningen närmast om man säger att själva gruvdriften i Svappavaara förmodligen inte kommer i gång på länge än. Att hela LKAB:s kulsintertillverkning i övrigt i dag går med full produktion skulle kunna inge vissa förhoppningar. Om ytterligare order på kulsinter skulle komma in, förefaller det mig som om det finns gott hopp om att man på nytt skulle kunna köra i gång malmbehandlingsverket och kulsinterverket i Svappavaara. Om så skedde skulle vi på en gång återföras till den situation som förelåg innan beslutet om att driften skulle läggas ned fattades. I reservation nr 4 yrkar centerns företrädare att driften skall hållas i gång ytterligare ett år — underförstått att om ingenting händer under det respitåret skall driften läggas ned. Jag tror att gruvarbetarna i Svappavaara betackar sig för att bli behandlade på det sättet. Jag tror inte att det är ett bra alternativ. Man hänvisar i sin reservation till att det under det året skall vidtas 153 åtgärder som skapar ny sysselsättning. Detta är ju vad propositionen i allra högsta grad är inriktad på. Det var alltså inget nytt i detta sammanhang. Vpk vill, som det har sagts tidigare, inte alls vara med om någon nedläggning. Man säger att gruvan skall hållas i drift, och man pekar i reservationen på att man därvid skall se på den, som det heter, kalkylerade efterfrågan på järnmalm i Sovjetunionen och i Ungern. Jag kanske inte rätt förstår finessen i det här med kalkylerad efterfrågan. Men som tidigare sagts, bl.a. av industriministern, har man gjort konkreta framställningar till bl.a. Sovjetunionen i syfte att försöka åstadkomma just det som vpk anför i sin reservation. Jag tycker att detta liknar det berömda halmstrået. Så mycket är ju alldeles klart som att företagets ledning inte har sparat någon möda i sina försök att sälja mera LKAB-malm på världens malmmarknader — tyvärr med betydligt sämre resultat än vad man hoppades på. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 7 och 8. I reservation 16 föreslås att regeringen skall vidta sådana åtgärder som bryter den nu så ensidiga industristrukturen i Norrbotten. Utskottets majoritet anser att detta nästan precis är vad propositionen syftar till med sina olika förslag. Bl. a. föreslås att ytterligare 15 milj.kr. skall ställas till den regionala utvecklingsfondens förfogande för detta ändamål. Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att i samarbete med utvecklingsfonden utarbeta ett industripolitiskt handlingsprogram för länet. Till detta kan läggas att malmfältsutredningen enligt sina direktiv skall lägga fram sådana förslag som kan ge malmfältskommunerna en mera differentierad industristruktur. Även de yrkanden som framställs i reservation 17 om nya färdigvaruindustrier torde med det anförda vara tillgodosedda, varför jag yrkar avslag på reservationerna 16 och 17. I fråga om reservation 18 om överföring av skog från domänverket har vi framhållit att jordbruksutskottet tidigare har behandlat samma yrkande. Vi hänvisar till det utlåtande över den motionen som jordbruksutskottet har gjort. Jag yrkar med detta avslag på reservation 18. Vi kommer då in på frågan om JAS-projektet och dess inverkan, som berörs i reservation 19. Om detta skall jag inte säga mera än att hänvisa till vad som tidigare har sagts i debatten. Industriministern var ju också inne på detta i sitt inlägg. Tidigare har både försvarsministern och statsministern poängterat det angelägna i att man i samband med den här satsningen även ser till att man får styrningseffekter till Norrbotten. Vad beträffar den i reservation 21 omnämnda tillverkningen avs.k. tonträ som Paul Lestander berörde, har utskottet fått uppgift om att länsstyrelsen i Norrbotten redan behandlar denna fråga. Är det nu så att den marknadsbild som Paul Lestander talade om är verklighet, förefaller det som om man skulle kunna hitta ett uppslag för ny tillverkning i Norrbotten. Jag är ganska övertygad om — och det tror jag Paul Lestander håller med mig om — att om förutsättningarna finns kommer länsstyrelsen i Norrbotten att göra allt för att denna produktion skall komma till stånd. Men vi har velat avstyrka reservationen, och jag yrkar alltså avslag på den. Herr talman! Till slut några ord om reservation 22 angående Regioninvesti Nr 144 Norr. Vad utskottet förutom moderaterna är helt enigt om är att Tisdagen den verksamheten vid Regioninvest i Norr skall fortgå oförändrad i avvaktan på 10 maj 1983 att den nya proposition i ärendet som regeringen aviserat har behandlats av riksdagen och denna därvid fattat ett annat beslut. För att detta skall vara möjligt erfordras pengar. Därför har utskottets majoritet i sin skrivning understrukit medelsbehovet och föreslår riksdagen att ge regeringen detta till känna. Moderaterna anser tydligen att man kan avvakta denna proposition, eftersom den snart kommer att läggas på riksdagens bord. Att sedan riksdagen inte kan behandla denna proposition förrän sent i höst och att det under tiden fram till dess behövs pengar, bekymrar av allt att döma inte moderaterna. : Därför, herr talman, ber jag till sist att få yrka avslag även på reservation 22 och bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet 38 på alla de punkter jag har berört.

Herr talman! Jag ber om kammarledamöternas överseende för att jag, trots att debatten pågått i tio timmar, något kommenterar Karl-Erik Hälls anförande. Jag vill bara helt kort säga till vännen Karl-Erik Häll att det finns skäl för de frågor som jag i dagens debatt ställt beträffande apatitverket, och jag skall något förklara varför jag ställt dem. Karl-Erik Häll påstår att jag sitter med i malmfältsutredningen. Det är inte sant. Jag satt i ett inledande skede med i malmfältsutredningen som företrädare för glesbygdsdelegationen, eftersom det handlade om glesbygdsfrågor, men i december fick jag ett brev från industriministern där han förklarade att mitt mandat hade upphört. Därför vet jag heller ingenting om apatitverkets situation i dag, och det var anledningen till att jag ställde mina frågor i debatten. Därmed är den punkten utredd. Då det sedan gäller Svappavaara är jag helt medveten om att det i dag inte bryts malm i Svappavaara. Reservationen och vårt krav har dock gällt fortsatt drift av kulsinterverket i Svappavaara och situationen för de människor som jobbar vid Svappavaaraenheten. Vi menar därför, för att nu återupprepa kraven, att det hade varit bättre att ge dessa människor möjlighet att fortsätta verksamheten där. I dag kör man ju malm från Kiruna till kulsinterverket i Svappavaara, för att sedan köra tillbaka den igen. Det vore rimligare, strikt ekonomiskt räknat, att man redan i Svappavaara tog hand om malmen. Det finns därför anledning att driva verksamheten vidare under ytterligare ett år. Under den tiden skulle vi få andrum för att göra alla tänkbara ansträngningar och för att använda alla de medel som kan stå till buds för att finna alternativ sysselsättning. Vi kan då också invänta det resultat som 155 förhandlingsgruppen skall komma fram till. Jag önskar den framgång i dess strävanden att komma fram till konkreta projekt. Sådana behövs i den här regionen. Nog hade det varit tacknämligt om Karl-Erik Häll hade visat samma omsorg om människorna i Svappavaara, 6 mil från hans bostadsort, som den gången då socialdemokraterna gav andrum åt människorna på varvsorterna.
Herr talman! Karl-Erik Häll använde några hårda ord och tog närmast till brösttoner i fråga om gruvarbetarna, med anledning av att vi inte vill bevilja den respit som föreslås i propositionen, i form av extra anslag om ca 400 milj.kr. för att förlänga uppsägningstiden. ; Jag vill först och främst påpeka för Karl-Erik Häll att den respit han vill ge gruvarbetarna i Kiruna utöver vad vi vill bygger på ungefär samma resonemang som det som centern och vpk för om Svappavaara. Vi har pekat på det s.k. omställningsbidraget, ett särskilt bidrag som skall utbetalas i de fall där normala arbetsmarknadspolitiska insatser inte hjälper utan där man måste gå utöver sådana. Det skall vara på orter som drabbas särskilt hårt av en nedläggning på ett företag och som har en mycket besvärlig arbetsmarknadssituation. Det skall vara fråga om stora personalavgångar innan man sätter in omställningsbidraget. Det är ett förhållandevis nytt bidrag, som möjliggör en ordnad övergång till en lägre personalstyrka. Därutöver har vi varit med om att tillstyrka förslaget om 1 000 milj.kr. för förstärkning av likviditeten och soliditeten i LKAB, för att ge den finansiella styrka för LKAB som behövs för att man skall kunna bibehålla eventuell övertalig personal som man inom en snar framtid ånyo kan behöva. Förslaget ger alltså den handlingsfrihet som behövs i Kiruna. Vad avser forskningsgruvan har vi i likhet med flera ledande företrädare för LKAB tillåtit oss hysa vissa tvivel om värdet av densamma. Vi har därför inte ansett att några särskilda pekpinnar från riksdagen behövs på den punkten utan menar att den finansiella styrkan inom företaget räcker för att man skall kunna göra erforderliga inköp i avvaktan på den utvärdering som är aviserad. Beträffande småföretagen och domänverkets hjälp till strukturrationaliseringen av jordbruket viftar Karl-Erik Häll väldigt snabbt undan reservationerna i den frågan. Jag vill ändå peka på att småföretagandet kan vara en mycket stark och bra sysselsättningsfaktor inom Norrbotten, om man kunde få det att expandera där genom någon form av extra insatser, så att man inte bara satsar på de råvarubaserade industrierna. Småföretagen ger en stabilare arbetsmarknadssituation än de andra som kan bli aktuella. Jag tycker också att kallsinnigheten till att låta domänverket hjälpa till med rationaliseringar inom skogsbruket och jordbruket är något beklämmande.

Herr talman! En kort kommentar i denna sena timme rörande Svappavaara: Gruvarbetarnas representanter därifrån var hos oss i näringsutskottet, och de framförde där sin mening. Den skiljde sig från den som Karl-Erik Häll här i dag har företrätt. Det är vad de framförde inför utskottet som vi från vpk:s sida har försökt följa; det har väglett våra ställningstaganden. Sedan må Karl-Erik Häll säga vad han vill. Vi inser mycket väl dimensionerna i gruvnäringens problem. Men vi tycker att ni jagar fram med nedläggningen litet väl snabbt.

Herr talman! När det gäller tonträprojektet föreligger det inget sådant ärende hos länsstyrelsen. Det är nödvändigt att aktualisera projektet i riksdagen just därför att det f. n. inte finns något företag som har någon lokaliseringsansökan inne. Det finns ingen framställning om att länsstyrelsen skall bearbeta projektet. Allt vad som påstås i näringsutskottets betänkande om bearbetning i länsstyrelsen är felaktigt, enligt byrådirektören och planeringsdirektören i länsstyrelsen i Norrbottens län. Med det som bakgrund behövs alltså ett initiativ från riksdagen. Jag är ganska tillfredsställd med att man hädanefter inte skall öronmärka förslag, utan att de skall behandlas lika oavsett vem som kommer med dem. Om inte riksdagen fattar det beslut som vi vill hoppas jag därför att regeringen skall ta initiativ som för frågan framåt.
Herr talman! Till Per-Ola Eriksson vill jag säga: Per-Ola Eriksson vet precis hur uppläggningen ser ut när det gäller apatitverket. Per-Ola Eriksson var med när man i utredningen engagerade de människor som skall se till detta tillsammans med planerna och undersöka möjligheterna att i samband med detta utvinna de s.k. sällsynta jordartsmetallerna. Följaktligen menar jag att det i alla fall är anmärkningsvärt att nu efterfråga var frågan om apatitverket befinner sig. Dessutom vet Per-Ola Eriksson att apatitverket fortfarande är ett intressant objekt inom ramen för malmfältsutredningens arbete. När det sedan gäller den fortsatta driften av kulsinterverket vill jag säga till Per-Ola Eriksson att om han menar att man på ett år skulle använda pengar i den omfattning som centern föreslår för att producera malm och kulsinter, föreställer jag mig att Per-Ola Eriksson väl inser vilken situation man därmed skapar. Jag är helt övertygad om att Per-Ola Eriksson, om han skulle vara uppriktig, liksom jag tycker att man kan använda de här miljonerna på ett 157 mer konstruktivt sätt än att spä på de redan besvärliga malmlagren, som man också får anslå stora pengar för att skriva ner värdet av. Jag frågar mig nu: Var är den sedvanligen efterfrågade affärsmässiga principen för den här typen av arbete? Centerpartiet brukar minsann inte vara det första partiet som föreslår att man skall använda statliga medel på det här sättet. Om det är meningen, skulle jag alltså förvänta mig att centerpartiet framöver inte kommer att ställa några lönsamhetskrav på verksamhet som skall ske vid gruvorna; i vart fall inte vid gruvan i Svappavaara. Till Per Westerberg vill jag beträffande pengarna för uppsägningstider och för särskilda åtgärder säga att vi gör den bedömningen att de medel som finns anslagna inte räcker till. Per Westerberg vet väl att det redan i den egna motionen fattas 100 miljoner. Därigenom kommer man också att få betydligt mindre pengar till sysselsättningsskapande åtgärder. Det är mot den bakgrunden jag fäller det hårda omdömet att det vittnar om att man inte har någon omsorg om gruvarbetarna i denna specifikt besvärliga situation. Jörn Svensson! Jag förstår naturligtvis mycket väl situationen för de människor som bor i Svappavaara. Men jag vill vidhålla att det är litet grand av yrvakenhet när man skriver om att gruvdriften skall tas upp och att gruvdriften har lagts ned. Faktum är att det är riktigt det jag talar om, nämligen att gruvan inte har varit i gång på ett och ett halvt år. Det hade varit ganska angeläget att man redan när gruvdriften upphörde hade sagt något om det. Men det var väl så med er också som det var med oss och med gruvarbetarna i Svappavaara — man väntade sig att de ansträngningar man gjorde för att sälja mera malm skulle leda till resultat. Följaktligen skulle man därigenom kunna, precis som planerna då var, hålla i gång alla tre enheterna. Jag vill understryka att jag tror att det är rimligt att använda pengar på det sätt som föreslås i propositionen. Jag förväntar mig en ganska ordentlig effekt av de åtgärder som nu föreslås specifikt för Svappavaara. När det gäller tonträ vill jag påstå, precis som jag har sagt förut, att vi har fått uppgiften att länsstyrelsen behandlar ärendet. Vi tror på de uppgifter som utskottet får.
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Karl-Erik Häll säger att det hade funnits anledning att använda pengar på ett mer konstruktivt sätt. Ja, det kan vara riktigt, om det nu hade funnits ett konkret alternativ att satsa pengarna på. Men i dag är de alternativ som regeringen presenterar flyttningsbidrag och inlösen av egna hem. Vi menar att det är inget konstruktivt sätt att använda pengarna för att rädda sysselsättning och en utpräglad glesbygd. Det företagsekonomiska resonemanget skall leva kvar. Men i detta fall har vi angett ett regionalpolitiskt motiv och anslagit en regionalpolitisk syn på frågan om Svappavaara. Det är samma synsätt som fackets företrädare har presenterat. När fackets företrädare svarade på en direkt fråga från Tage Sundkvist i utskottet, var det just att de ville ha kvar verksamheten ytterligare ett år. Det är, herr talman, betydligt mer angeläget att rädda verksamheten än Karl-Erik Häll i kväll tycks tro. Nr 144 Jag vill upprepa att det hade varit önskvärt att Karl-Erik Häll, som bor sex mil från Svappavaara, hade varit lika generös mot människorna där som mot människor på 175 mils avstånd.
Herr talman! Helt kort. Det omställningsbidrag vi föreslår skall utgå för att underlätta omställningarna i Kiruna har vi föreslagit med utgångspunkten att man inte bara kan låta människor tro att problem löser sig automatiskt om man förlänger uppsägningstiderna och bibehåller människorna i någon form av beredskapsarbete. Omställningsbidraget är avsett för att omställningen skall kunna ske under ordnade former. Vi har själva pekat på i motionen att det kommer att kosta ungefär 150 milj.kr., och vi får naturligtvis ta av berört anslag. Skulle det anslaget inte räcka får man givetvis i tilläggsbudget lägga på de pengar som erfordras.

Herr talman! Med anledning av ett par saker som har förekommit i detta replikskifte finns det skäl att anmärka på att det ibland tydligen sker avfärdanden av motionskrav på något lösliga grunder. Det finns anledning att uppmärksamma det. Vi har fallet med tonträtillverkning. Vårt krav har avfärdats med hänvisning till att frågan är under beredning i namngiven instans. Det har vid kontroll visat sig att det inte förekommer någon sådan beredning. När vi behandlade det mineralpolitiska betänkandet hade vi ett yrkande från vpk rörande tillämpningen av bioteknik. Då svarades det oss att det fick ankomma på STU — styrelsen för teknisk utveckling — att följa den frågan och ta initiativ. Vi hade veckan efter en hearing med representanter för STU, som förklarade att STU hade gjort vad som kan göras och inte följer ett sådant projekt mer än till ett visst stadium. När det sedan gäller övergången till tillämpning är det andra instanser som tar över. Vi menar att man bör vara litet försiktig när man avfärdar bl.a. våra initiativ och förslag på det sättet, på basis av en argumentering som uppenbarligen inte har täckning. Jag säger detta mer i förbigående. Vi får återkomma till saken. Så helt kort åter till frågan om Svappavaara. Man får givetvis inte vara en sådan opportunist — och det är inte heller vi i vpk — att man inte, när alla chanser uppenbarligen är uttömda, kan säga: Nu måste driften upphöra, nu klarar vi inte detta, nu är det meningslöst, nu är det bättre att företa sig något annat. Men det var så, som jag har upprepat, att vi hade Svappavaaraarbetarnas representanter i näringsutskottet. Det var inga lösliga och tomma demonstrationsparoller de förde fram. Vi hade ett seriöst samtal med dem, och vi ansåg att vi kunde tilltro dem ett sådant omdöme att vi stödde deras krav.

Herr talman! Jag accepterar att Karl-Erik Häll tror på de uppgifter han får. Jag måste också få tro på de uppgifter jag har fått — om att de uppgifter Karl-Erik Häll har fått är oriktiga.
Herr talman! Jag skall inte längre ta upp tiden med att diskutera med Paul Lestander vem av oss som har riktiga eller felaktiga uppgifter. Det får väl så småningom klarläggas. Men jag vill vända mig till Per-Ola Eriksson ytterligare en gång. Var det verkligen på det sättet att de Svappavaaraanställda som hade varit i kontakt med utskottet hade ställt uttryckliga krav på att få arbete ytterligare ett år? Jag har talat med dem som jobbar i Svappavaara, och de har faktiskt krav på att få jobb i mer än ett år. Med anledning av det tycker jag att det är litet lättsinnigt att här anslå pengar över budgeten — 70 milj.kr., om det nu räcker — för att hålla i gång verksamheten ett år och förlita sig på att under det året åtgärder skall vidtas som gör att man förhoppningsvis nästkommande år kanske har en annan lösning! Eller avser centerpartiet att låta svappavaaraborna leva ett år i sänder och kanske nästa år komma och säga: Det här året gick inte att klara, och vi föreslår att man återupprepar experimentet? Jag tycker att man inte handskas riktigt och ärligt med människor om man agerar på det sättet. Det är ren opportunism från centerns sida när man för fram — vilket Per-Ola Eriksson lyckades göra via Nordnytt i dag — att man vill anslå medel för att människor skall få jobba ytterligare ett år. Generositet eller inte, men liksom utskottsmajoriteten bedömer jag det så att de åtgärder som nu sätts in är effektiva åtgärder för att skapa annan sysselsättning i Svappavaaraområdet. Om man lyckas med det och om man dessutom får den utveckling som jag har anledning att hoppas på betyder det att malmbehandlingsverken måhända kan komma i gång och därutöver ytterligare arbeten som inte är direkt knutna till gruvhanteringen och malmbehandlingen. Och det tror jag är en betydligt bättre lösning än den ettårslösning som centerpartiet föreslår.

Fru talman! Under den tio timmar långa debatten har det vittnats om att inget svenskt län har drabbats hårdare av de senaste årens samhällsekonomiska problem än Norrbotten. Nedgången i samhällsekonomin har slagit med full kraft. Svårigheterna att sälja på världsmarknaden har inneburit att länets basindustrier — gruvindustrin, stålindustrin och skogsindustrin — tvingats till både nedläggning och krympning av den befintliga produktionen. Ljuspunkter kan dock noteras. Enligt en artikel i Dagens Industri ökade i Norrbotten antalet sysselsatta med 7 26 medan landet i övrigt ökade med 4,3 20 under de senaste sex åren. Herr talman! Vi riskerar att i Norrland, och i Norrbotten i synnerhet, Nr 144 hamna ännu mer på efterkälken med de växande ekonomiska problem och Tisdagen den med den lägre tillväxt som finns i dagens samhälle trots regeringsskiftet. All 10 maj 1983 erfarenhet visar att när tillväxten avtar ökar konflikter mellan olika landsändar och mellan olika befolkningsgrupper. Vi i Norrland vill inte bli ett folk med tiggarstav. Vad vi behöver är hjälp till självhjälp. I Norrlandsdebatter framträder oftast de negativa inslagen alltför starkt. Vi får inte glömma och förneka de positiva, den styrka som ligger i människornas egna kvalifikationer, det uthålliga och sega sinnelaget. Tyvärr visar inte Norrbottenspropositionen på speciellt nya grepp för att förändra och förbättra livsvillkoren. Framtidstron och tilltron till den socialdemokratiska förmågan i detta avseende kanske bäst avspeglas i de uteblivna förstamajdemonstrationerna i Svappavaara och i Arjeplog. Medvetenheten hos människorna i Norrbotten är större nu än på 1960-talet, då under socialdemokratisk regim en stark utflyttning skedde från länet med inte mindre än 30 000 människor. I dag värderar man den egna kulturen, språket och fritidsmiljön högre än de eventuella ekonomiska vinster som följer av att flytta. Men arbete måste finnas, näringslivet och framför allt småföretagandet måste stimuleras. Vi är alla över partigränserna överens om målsättningen — att människor i alla delar av landet skall ha tillgång till arbete, service och god miljö. Beträffande medlen har vi olika lösningar. Ett av medlen kan vara att genom sänkta arbetsgivaravgifter stimulera småföretag att etablera sig i inlandskommunerna och att underlätta för redan etablerade att överleva. Det beslut som togs under mittenregeringens tid om nedsättning av socialförsäkringsavgifterna i de fyra Norrbottenskommunerna Pajala, Jokkmokk, Kiruna och Gällivare var ett steg i rätt riktning. Men den av regeringen nu föreslagna sänkningen av socialförsäkringsavgifterna med 10 26 i hela Norrbotten medför en relativ försämring av konkurrensläget för näringslivet i de kommuner som redan i dag har lägre avgifter. Deras relativa fördel, jämfört med situationen för t.ex. kustorterna, försvinner om hela länet får samma avgiftsnedsättning. Konkurrensförhållandet mellan norra Västerbotten och södra Norrbotten får genom förslaget en icke önskvärd effekt. Skelleftekområdet, som utgör ett utpräglat småindustriområde, får om detta förslag genomförs konkurrera med Piteåområdet under sämre ekonomiska förutsättningar och över huvud taget på mycket hårdare villkor. Det kan väl inte vara den socialdemokratiska regeringens avsikt att flytta arbetslöshet och nedläggningar till Västerbotten. Den samlade arbetarrörelsen har under valrörelsen och nu vid första maj-firandet krävt frihet och rättvisa och ställt krav på arbete åt alla. Men detta förslag innebär att konkurrens på lika villkor mellan företagen i Västerbotten och Norrbotten ej blir möjlig och att inlandskommunerna i Västerbotten sätts på undantag. En fråga som folket i Sorsele säkert ställer sig är denna: Hur skall vi kunna konkurrera med kommunerna på andra sidan Norrbottensgränsen när det gäller etablering av företag? Eller vad säger man i Bureå om tröskeleffekten 161 när det gäller Piteåregionen? Folkpartiet har därför i motion 1982/83:120 föreslagit att den nu gällande nedsättningen i de fyra kommunerna med 10 procentenheter ytterligare byggs på med 10 96 för näringslivet i de kommuner som huvudsakligen är inlandskommuner. Vi anser inte att någon nedsättning i kustkommunerna bör tillkomma i detta läge. Det utomordentligt svåra arbetsmarknadsläge som råder i Svappavaara måste emellertid föranleda speciella åtgärder. Ett radioprogram i höstas, som jag av en händelse kom att lyssna på, rörde mig särskilt mycket. Där rapporterades att det var skolbarnen som tagit initiativ till studiecirklar och debatt, över alla åldersgränser, för att diskutera det förändrade livsmönster som nu stod för dörren, för att förhindra apati och håglöshet, för att ingjuta framtidstro. Den avgiftsbefrielse som nu föreslås i propositionen för nytillkommande verksamhet i Svappavaara anser folkpartiet vara otillräcklig. Vår inriktning är att de som drabbas mest skall få ett solidariskt stöd från samhällets sida. Avsikten är att vi på detta sätt skall kunna initiera och uppmuntra till nyföretagande. Herr talman! Vi föreslår därför att befrielsen från arbetsgivaravgifter skall gälla för all icke offentlig verksamhet, både existerande och nytillkommande, i Svappavaara. Det behövs en frizon för svappavaaraborna! Situationen i Norrbotten är oföränderligt svår trots löften under valrörelsen om nya grepp. Jag, och många med mig, ställer frågan: Var finns dessa nya grepp? Alla patentlösningar som föreföll så enkla och mest berodde på den förra regeringens ovilja — nu har ni socialdemokrater instrumenten i er hand! Den förebådande kraftsamlingen känns emellertid blek. De arbetslösa människorna drabbas fortfarande hårt, trots socialdemokratisk regim. Regionalpolitiska insatser är nödvändiga för människornas överlevnad. Från folkpartiets sida vill vi ställa upp på insatser av skilda slag för att vi skall kunna få det differentierade näringsliv som är en förutsättning för att människor skall kunna leva och arbeta i vårt nordligaste län. Men det behövs både kortoch långsiktiga åtgärder. På kort sikt vill vi nu ge länsstyrelsen möjlighet att arbeta vidare för olika glesbygdsinsatser. Därför föreslår vi 25 milj.kr. utöver den ram som regeringen föreslagit. Vi vill arbeta vidare på den decentralisering som mittenregeringen initierade. Utbildningens och högskolans insatser bör ses som en långsiktig satsning för näringslivet och ytterst för sysselsättningen i Norrbotten. Det saknas i den socialdemokratiska propositionen en mer långsiktig framtidssatsning på Norrbotten. Många har i dag från denna talarstol frågat: Var finns den långsiktiga strategin för att föra Norrbotten ur krisen? Jag frågar mig också: Var finns t.ex. frågor om samarbete över gränserna? Jag saknar ett radikalt synsätt på det tvärnordiska samarbetet, dess utveckling och konsekvenser. De som följt den socialdemokratiska löftespolitiken under valrörelsen och som nu i propositionen ser vad som föll ut upplever en stark besvikelse. Vad är det som är nytt? Vi väntade oss stordåd för Norrland och Norrbotten. Den borgerliga regeringen fick uppbära kritik för brist på engagemang för Norrbotten. Av propositionen framgår klart att under de fem åren fram t.o.m. 1980 satsades 15 miljarder i statligt stöd till Norrbotten. Inget annat Nr 144 län har fått mer än de 50 000 kr. per invånare som Norrbotten fick — riksgenomsnittet låg på 25 000 kr. I övrigt vill folkpartiet än en gång slå fast att de orörda älvarna skall skyddas. Vi vill ha förbud för kraftverksexploatörer men frihet för miljövänner i deras kamp för de oersättliga naturvärden som de orörda älvarna utgör. Jag blev förvånad över centerns uttalande tidigare i dag om utbyggnad av Kalixälven. Vi säger nej till den utbyggnaden, trots det svåra sysselsättningsläget. Inget sysselsättningsskäl kan eller får anföras för ett sådant ingrepp i naturen. Till sist, herr talman, vill jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet med undantag för de delar där folkpartiet i utskottet reserverat sig. När det gäller dem yrkar jag bifall till reservationerna.